Fru talman! Jag tackar för dessa kompletterande kommentarer. Det är naturligtvis bra att man nu hos inblandade parter har insett hur barockt det är att försöka använda stridsåtgärder för att åstadkomma något slags förhandscensur över vad som skall få yttras eller publiceras i vårt land. Men det är naturligtvis väldigt illa om — ifall konflikterna fortsätter — vi får en utveckling som gör attt.ex. tidningstryckandet inte kan fortsätta på grund av pappersbrist eller att tidningar och annat informationsmaterial inte kan distribueras på grund av att man inte har bensin och olja till sina fordon. Jag tycker att vi börjar närma oss en punkt där vi som vakthållare av vårt öppna och fria demokratiska system inte utan vidare kan åse hur konflikten rullar vidare.

Fru talman! Hilding Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller avser att vidta för samordning mellan det svenska civila flygprojektet Commuter och den civila motorutvecklingen på Volvo Flygmotor. Enligt vad jag kan förstå föranleds Hilding Johanssons fråga av att Saab-Scania f. n. överväger vilken typ av motor som skall användas i det civila passagerarflygplan som utvecklas i samarbete mellan Saab-Scania och Fairchild Industries i USA. Det är ingen hemlighet att ett av alternativen är den gasturbinmotor för propellerdrift som utvecklas i samarbete mellan Volvo Flygmotor och The Garrett Corporation i USA. Jag vill för herr Johansson inledningsvis påpeka att det av Saab och Fairchild tillverkade planet skall säljas kommersiellt på världsmarknaden. Det är därför av yttersta vikt att planet verkligen får en motor som är anpassad till flygplanets prestanda i övrigt. Detta är också betydelsefullt för att den satsning som staten gjort på civil flygplansproduktion vid Saab-Scania verkligen skall bli framgångsrik. Den kommersiella avvägningen mellan pris, prestanda och övriga leveransvillkor för den tilltänkta motorn måste göras av företagen själva. Jag är inte villig, och jag har inte heller formella möjligheter, att påverka detta tekniska och kommersiella beslut som andra än jag är mer kvalificerade att fatta. Jag är naturligtvis intresserad av att den motor som med statlig delfinansiering utvecklas i Trollhättan också blir en kommersiell framgång, men den måste hävda sig på sina egna tekniska och kommersiella meriter. I enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan staten och Saab-Scania avser jag att hålla mig informerad om motorvalet och de bedömningar som därvid gjorts.

Fru talman! Jag delar Hilding Johanssons allmänna inställning att det är önskvärt att svensk industri inom flygsektorn liksom inom andra områden samarbetar för att nå ökad internationell slagkraft. Men med tanke på att Hilding Johansson är väl förfaren när det gäller konstitutionella frågor är jag litet förvånad över att han karakteriserar mitt svar som präglat av inaktivitet. Förutsättningen för att svensk industri skall, på det sätt som vi alla önskar, utvecklas fortsättningsvis mot ökad konkurrenskraft är att politiker inte träder i företagsledningarnas ställe och tar ansvar för t.ex. den tekniska eller kommersiella utvecklingen. Det måste vara företagen själva som skall ta ansvar och känna den stimulans som ligger i uppgiften att i en fri internationell konkurrens hävda sin ställning. Jag håller mig fortlöpande informerad om situationen på det här området, och jag vågar på grundval av den information jag har vara förhoppningsfull även i denna speciella fråga. Jag tror alltså att det skall finnas goda förutsättningar för Volvo Flygmotor att också på detta område följa med i den internationella konkurrensen. Jag vill inte dela den pessimistiska syn i denna fråga som Hilding Johansson har givit uttryck för. Jag tror att det finns anledning till en försiktig optimism.

Fru talman! Jag vill på nytt vitsorda att jag delar Hilding Johanssons uppfattning om det angelägna i att den civila flygplanstillverkningen och motortillverkningen kan utvecklas. När det gäller hur regeringen skall agera i en sådan här fråga har jag dock principellt en helt annan uppfattning. Vi har påskyndat förhandlingen om delfinansieringen av båda dessa projekt. Vi fattade i realiteten ett regeringsbeslut innan flygdelegationen hade avlämnat sitt betänkande. Vi inledde tidigt förhandlingar med företagen för att uppmuntra till beslut och engagemang från deras sida i det samverkansprojekt det här är fråga om. Vi har alltså möjliggjort finansieringen av dessa projekt så att företagen skulle ha de finansiella möjligheterna att engagera sig i detta samarbete. Sedan är det fråga om företagens tekniska och ekonomiska kompetens. Där skall staten inte föreskriva hur företagen skall agera — det vore, som jag sade tidigare, att sätta sig i företagsledningarnas ställe, och det tror jag vore olyckligt. I den speciella fråga Hilding Johansson tar upp gäller diskussionen dessutom den tekniska specifikationen i det här speciella motorvalet. Det är minsann inte någon fråga man kan lösa på politisk väg. Den frågan måste teknikerna och de som har det affärsmässiga ansvaret självständigt ta ställning till.

Fru talman! Får jag till sist säga att jag har fortlöpande kontakt med Volvo Flygmotor. Jag har för Volvo Flygmotors ledning uttryckt regeringens önskemål om att man där gör allt vad man kan för att tekniskt tillgodose de krav på val av motor som flygplansprojektet förutsätter. Men om vi skall gå ett steg till och så att säga lagstifta eller föreskriva och villkora val av motor löper man ju risken att hela flygplansprojektet, i händelse man inte kommer överens om de tekniska specifikationerna, minskar sin internationella slagkraft. Det är egentligen att göra ont värre. Här måste ändå teknikerna till sist tillsammans med de kommersiellt ansvariga avgöra vad som är den optimala lösningen för att varje projekt skall nå maximal framgång. Det vore mycket olyckligt, tror jag, om vi följde den kanadensiska modellen. Jag vågar påstå att det finns talrika exempel, där regeringar har inskridit och på detta sätt föreskrivit komponenter vid leveranser, vilket har medfört en sänkt konkurrenskraft och alltså i realiteten haft motsatt verkan mot den avsedda.

Fru talman! För snart ett år sedan fattade riksdagen efter många års väntan ett nytt trafikpolitiskt beslut i ganska stor enighet. Vi var då överens om att järnvägen skulle ges en ny och vital roll i trafikarbetet, och vi förväntade oss — precis som f. ö. har skett — att det skulle mötas av ett starkt folkligt stöd. Vi har ett bra och effektivt skött järnvägsföretag. Och vi har kvalificerad svensk industri som i internationell konkurrens bygger bra lok och vagnar. Förutsättningarna är alltså mycket goda för att såväl enskilda som näringsliv skall kunna betjänas snabbt och effektivt av järnvägen. Järnvägen har stora fördelar ur miljöoch energisynpunkt. Detsamma gäller också trafiksäkerheten. Riksdagen underströk i fjol mot den här bakgrunden mycket starkt vikten av att järnvägen ges bättre förutsättningar. Det finns i Sveriges riksdag en stor tilltro till järnvägens möjligheter att ge oss bättre kollektivtrafik och bättre godshantering, bekvämare och snabbare transporter, om man väl definierar de uppgifter som är specifika för järnvägen och ser till att järnvägstrafiken samordnas rationellt med annan trafik. Det mycket stora antalet motioner till det här riksmötet är naturligtvis ett vittnesbörd om det. Med tanke på det eniga och kraftfulla beslut riksdagen fattade i fjol, var förväntningarna stora inför årets budgetproposition. Ingen hade väntat sig något våldsamt penningflöde. Vi vet alla att samhällsekonomin är som den är — vanskött till stora delar. Nej, besvikelsen inför den torftiga budgetpropositionen orsakades nog mest av att håglösheten var så total. Järnvägsinvesteringarna fors över mycket traditionellt och ytligt. Prioriteringsdiskussionen var ytterst summarisk, och de mödor som SJ ändå gjort för att motivera särskilda krav på förnyelse av vagnpark och service möttes av ett ganska trött och uppgivet besked i budgetpropositionen om att det mesta fick bli vid det gamla. Det här är en farlig politik. Den är särskilt farlig när det är ont om pengar. Då behövs den noggranna prövningen och prioriteringen mer än någonsin annars. Reaktionen bland de anställda vid SJ har blivit häftig. Det kan man förstå. De har under den mycket föredömliga — det vill jag gärna understryka — lågprissatsning som SJ gjort slitit solidariskt med företaget för att utnyttja personal och vagnpark till det yttersta i det mycket ansträngda läge som SJ kommit i genom att folk har svarat så bra på lågprissatsningen. Det är inte för mycket sagt att de anställda har offrat sig för företaget under den här perioden. Men de har också sagt att sådana insatser kräver ett gensvar från arbetsgivaren i form av personalutbyggnad och bättre arbetsmiljöer, nya vagnar osv. Det är personalen som får ta emot allmänhetens reaktioner när vagnarna är nedslitna och tågen försenade. Därför mottog de anställda riksdagsbeslutet i fjol med stor entusiasm. Nu äntligen skulle en målmedveten förnyelse av järnvägen börja. När regeringen bara slarvar över SJ:s investeringsansökan och kör med rödpennan utan närmare motiveringar så har det därför lett till stor besvikelse och irritation bland de anställda. Det gjorde det nödvändigt för oppositionen att tillsammans med olika sakkunniga gå igenom SJ:s investeringsbehov och föreslå sådana omprioriteringar och tillägg som bättre skulle tillgodose kraven på förnyelse. Vi gjorde det med bl.a. följande principiella utgångspunkter: Riksdagen betonade i fjol investeringarnas betydelse för att höja kvaliteten på järnvägens transporttjänster och därmed ge järnvägen möjlighet att spela sin centrala roll framför allt i det interregionala personoch godstrafiksystemet. SJ måste få ökade möjligheter att ta hand om långväga gods, där nu inte sjötransporter ter sig naturligare. Det är också viktigt att samordningen av olika transportmedel inte hämmas av brist på investeringsmedel. Säkerhetsinvesteringar som fjärrblockering och automatiskt tågstopp behöver också påskyndas. Därtill behövs kontinuerlig förnyelse av lok och vagnar liksom förnyelse av järnvägsnätet på särskilt utsatta avsnitt. Budgetpropositionens investeringsprogram för SJ innebär i flera av dessa avseenden betydande försvagningar. Den ökade efterfrågan på rullande materiel till följd av lågprissatsningen kan inte tillgodoses. Än värre blir det naturligtvis om de vagnar som anskaffas är av så bristfällig art att de av personalen ses som en försämring jämfört med de gamla vagnarna. Vi anser därför att beställning av personvagnar bör ske i ökad takt. Också lokparken behöver förnyas. I ett besvärligt budgetläge bör därför medel flyttas från vissa fasta anläggningar över till beställning av rullande materiel. Det går också att senarelägga vissa projekt till förmån för en angelägen satsning på nytt rullande materiel. En sådan satsning är viktig också för att stimulera det utvecklingsintresse som finns inom SJ bland tekniker och personal och inom järnvägsindustrin. Trafikutskottet har under den senaste tiden i direktkontakt med det utvecklingsarbete som pågår inom SJ och berörd industri funnit stor och realistisk entusiasm för att till rimliga kostnader förnya järnvägstrafiken både i näroch fjärrtrafik. Den entusiasmen måste mötas med ökad investeringsvilja från statsmakterna. Herr talman! Ett alldeles särskilt bekymmer i det här sammanhanget är spårbygget mellan Älvsjö och Järna. I åratal har vi varit medvetna om att ett nytt spår behövs för att trygga och utvidga tågföringen i fjärrtrafiken. Men det behövs också för att förbättra kollektivtrafiken för de stora bostadsområdena söder om Stockholm. Eländet vid Flemingsberg och Huddinge sjukhus är riksbekant. I fjol fattade äntligen riksdagen beslut om att anvisa medel för att i första hand sträckan Älvsjö-Flemingsberg skulle kunna byggas. Men i budgetpropositionen avslår regeringen helt nonchalant SJ:s framställning om anslag för att få börja bygga det nya spåret. Under normala förhållanden skulle detta kallas trolöshet mot huvudman. Men i dagens läge är det inte mycket som är normalt längre. Att, såsom utskottsmajoriteten gör, försöka svepa in sveket mot riksdagens beslut i en ny utredning är mer än torftigt. Det behövs inte flera utredningar om det här spåret. Det kan de människor som bor i denna region vittna om. Det är bättre att koncentrera den utredningsmödan på den övriga delen av järnvägsverksamheten inom Stockholmsområdet. Inte minst viktigt är det att undersöka järnvägens Nr 139 möjligheter att erbjuda bättre transport till Arlanda. Vi föreslår därför i vår Torsdagen den reservation att riksdagen nu skall bekräfta sitt beslut från i fjol om att man —g maj 1980 skall börja bygga spåret mellan Älvsjö och Järna. Jag tar för givet att också de borgerliga ledamöter som har motionerat i samma syfte är beredda att stå fast vid detta krav. Det svarar mot ett stort och angeläget intresse i denna region. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Innan jag avslutar mitt anförande, vill jag emellertid göra ett par ytterligare markeringar i marginalen. Jag vill understryka vad utskottet säger angående malmbanan. Det är en segsliten historia som har följt oss länge i trafikutskottet. Trätan mellan SJ och LKAB om kostnaderna för malmfrakten är ett bekymmer. Vi tror att det är dags att pröva helt nya grepp för att komma till rätta med problemen, och inga andra än parterna själva kan göra den prövningen. Därför bör vi ge dem möjligheter att göra det, och jag förutsätter att alla aktivt medverkar till att så sker. Andra talare kommer troligen att ytterligare beröra det här problemet i debatten. Jag lämnar det därför med denna allmänna kommentar på hela utskottets vägnar. Till sist, fru talman, vill jag framhålla att utskottet också har uppmärksammat att den lösning av den mycket besvärliga järnvägssituationen på västkustbanan utanför Halmstad som riksdagen anvisade i fjol ännu inte har kommit till stånd. Vi förutsätter i utskottets skrivning att det arbetet snarast påbörjas.

Fru talman! I mitt inlägg kommer jag att främst uppehålla mig vid de frågor som aktualiserats i de kommunistiska motionerna 210 och 924 men även beröra de förslag som framförts i motionerna 383, 533 och 546. För knappt ett år sedan fattade riksdagen beslut om en ny trafikpolitik. I själva verket var det inte fråga om någon verklig förnyelse. Den trafikstruktur och den trafikmiljö som utvecklades i och med 1963 års trafikbeslut bibehålles oförändrad. Det innebär fortsatt satsning på idén om konkurrensens välsignelser. Kännetecknande för denna politik är den ohämmade satsningen på privatbilismen och på långtradare, samtidigt som järnvägen sätts på svältkost. Bertil Zachrisson, som nyss var i talarstolen, hyllade järnvägsmännen och deras insats, då de med liten personal och dålig materiel ändå har kunnat klara en betydande topp i trafiken. Som aktiv järnvägsman kan jag bekräfta vad Bertil Zachrisson säger — jag har ju daglig kontakt med mina kolleger — och man hade faktiskt förväntat sig att de vackra orden som ingick i det trafikpolitiska beslutet från den 1 juni 1979 skulle få mera substans i form av rejäl upprustning av statens järnvägar. I samband med 1979 års trafikpolitiska beslut gjordes många välformulerade uttalanden om det angelägna i att satsa på järnvägstrafikens utveckling.

När det gällde investeringsmedlen ville man emellertid ”understryka vikten av att SJ erhåller ökade resurser för att bygga ut kapaciteten och förbättra servicen. Det gäller både på kort och på längre sikt.” Dessa vackra ord motsvaras dåligt av handling, om man skall se till årets budgetproposition. Hårda nedprutningar av SJ:s anslagskrav har skett. Kommunikationsministerns och utskottets förslag till investeringsanslag slutar på 1325,5 milj.kr. Men då skall man hålla i minnet att fr.o.m. nästa budgetår har sådana utgifter som tidigare finansierades över driftbudgeten och bl.a. rörde vissa anläggningsarbeten, till ett belopp av 300 miljoner överförts till investeringsbudgeten. Om detta investeringsbegrepp gällt 1979/80 skulle investeringsramen, för att beloppen skulle ha varit jämförbara, inte ha varit 910 miljoner utan 910 miljoner plus 300 miljoner, dvs. 1 210 miljoner. Det är detta belopp som skall jämföras med årets föreslagna investeringsram på 1325 milj.kr. Men det är också klart att den av SJ beräknade prisstegringen sedan förra budgetåret på 1096 skall fråndras de för nästa år föreslagna 1325 miljonerna. Då återstår i realiteten ca 1 200 miljoner, vilket belopp är lägre än det som gäller för innevarande budgetår. Man kan alltså notera, om man analyserar dessa siffror, att i själva verket har SJ fått mindre investeringsmedel att röra sig med nästa budgetår. Hur kan då kommunikationsministern och utskottet påstå att förslaget i budgetpropositionen innebär ”en höjning av medelsförbrukningen med ca 190 milj.kr.”? Man gör gällande att SJ:s program ”i väsentliga delar kan genomföras, även om en viss omprioritering måste ske”. För säkerhets skull räknar man i utskottets skrivning upp alla de investeringar som SJ kan göra med detta i realiteten sänkta anslag: utbyggnad av terminaler och linjenätets kapacitet, standard och säkerhet och fortsatt modernisering av teleoch eldriftsanläggningarna osv. Den socialdemokratiska reservationen vill höja investeringsramen för rullande material med 60 miljoner och dessutom, som Bertil Zachrisson pläderade för, påbörja byggandet av Älvsjö-Järna dubbelspår — det sistnämnda har även vpk föreslagit i motion 536 — till en beräknad kostnad av 27 miljoner för kommande budgetår. Det innebär totalt 87 miljoner i ökning av jämförelse med utskottets förslag. Hur vill man då från reservanternas sida finansiera dessa 87 miljoner? Jo, man vill höja anslaget med 30 miljoner. Men återstående 57 miljoner skaffas — som reservanterna föreslår — genom att omprioritera. Det kan till reservanternas fördel framhållas att de försöker ange vad man skall pruta på. Man har talat om husbyggnader, eldrift och inventarier. På husbyggnadssidan gäller investeringsbehovet en angelägen utbyggnad av styckegodsterminalerna i bl.a. Borås och Västerås samt persontrafikterminaler i Göteborg och Jönköping plus vad man skulle vilja beteckna som miljöinvesteringar, nämligen personaloch arbetslokaler i Nässjö, Luleå och Boden. Det vore verkligen intressant att här få veta av reservanterna vad man vill stryka bort. Är det terminalerna? I så fall stämmer detta dåligt med SAP:s motion där man skriver att det är ”av största vikt att ett funktionellt terminalsystem byggs upp i landets olika delar.” Är det möjligen personallokalerna som verkligen behövs på berörda platser? Man nämner också eldrift och inventarier som lämpliga objekt att dra ner på. Då är frågan den: Vill man stoppa eller uppskjuta elektrifieringen Vännäs-Umeå eller den planerade moderniseringen av omformare för säkrare drift? Detta har i hög grad samband med driftsäkerheten. Det stämmer också dåligt med motionens tal om utbyggnad av SJ:s kapacitet och höjd transportstandard. SJ:s kapacitet lämnar verkligen mycket övrigt att önska. I samband med lågprissatsningen har det bekräftats att resurserna är otillräckliga för att ta hand om den ökade trafikström som därigenom uppkom. Eftersom SJ omöjligen kan klara det stora behovet av investeringsmedel med det knappa anslaget har man tagit fasta på kommunikationsministerns förslag att SJ skulle hyra utrustning i stället för att anskaffa densamma över investeringsanslaget. Nu har utskottet ingenting att invända mot denna nya ordning. SJ har av allt att döma leasingplaner, och det kan enligt Veckans Affärer den 13 mars 1980 bli aktuellt med leasingkontrakt på upp mot 1 miljard kronor.

Vpk har i motion 924 föreslagit att riksdagen skall uttala sig mot att SJ finansierar normala investeringar på detta sätt. Det är nämligen enligt vår mening en kortsiktig finansieringspolitik med långsiktiga konsekvenser. SJ-personalen har under lång tid med oro iakttagit en ständig ökning av entreprenadjobben, där specialistfirmor tar över t.ex. de SJ-anställdas reparationsoch yrkesarbeten. Nu ser man med växande oro tendenser till ytterligare främmande inflytande över SJ:s verksamhet via privata finansiella hyresföretag. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i motion 210 upprättandet av en tioårsplan för att åstadkomma en kraftig upprustning av SJ. Avsikten är att vårt land härigenom skall få möjlighet att utveckla en ny, ekonomiskt och energimässigt sparsam trafikapparat, där järnvägen skall ha huvudansvaret för i första hand det interregionala personoch godstrafiksystemet. Detta är en långsiktig politik med klara fördelar såväl för landets ekonomi som för miljön i samhället. En upprustning av den spårburna trafiken blir också en Denna satsning tarvar givetvis anslag. Men den är samhällsekonomiskt motiverad, eftersom den innebär att samhället får ett betydande realkapital. Och visslår in på en ny linje med en trafikpolitik, som i sin förlängning innebär bättre ekonomi för hela trafiken. SJ:s utvecklingsavdelning har gjort undersökningar som bekräftar att energislöseriet inom transportsektorn är enormt. För t.ex. långväga tunga riktade transporter är energiförbrukningen tre gånger så stor när man använder sig av långtradare med släp som när man använder sig av järnväg. En förutsättning är då att tågen har en returlastfaktor på 50 26 och lastbilarna en returlastfaktor på 75 26. Kostnaderna för transporter med långtradare med släp blir fyra gånger så höga som kostnaderna för transporter med tåg. Allt detta är bekräftat i utredningar och är ett exempel på vad det innebär för landets ekonomi och energiförsörjning om man målmedvetet satsar på en utveckling av järnvägsnätet. Fru talman! I nära samband med dessa förslag ligger motionerna 533 och 546 som föreslår upprustning av de för näringslivet i Norrland så viktiga bandelarna Forsmo-Hoting och malmbanans södra omlopp. Aktuella utredningar visar att bandelen Forsmo-Hoting behövs för att klara virkestransporter till den kustbaserade industrin men även för att svara för transporter av sågade trävaror och flis från inlandssågarna i området. Landsvägsnätet är i dessa regioner av mycket låg bärighet och utgörs till stor del av skogsvägar. Utskottet vill ha ytterligare utredningar inom ramen för den fortsatta regionala trafikplaneringen och föreslår att motionerna lämnas utan åtgärd. Vad gäller denna bandel har nya omständigheter tillkommit: Förutom att trafiken har ökat, bl.a. på grund av lågprissatsningen, har samtliga berörda kommuner och länsorgan tagit klar ställning för ett bibehållande av trafiken på bandelen och därmed för en upprustning av densamma. Det gäller främst ett till 20 ton ökat axeltryck. Malmbanans upprustning i det nedre omloppet är nödvändig för att man på sikt skall kunna klara verksamheten vid Luleå hamn. En kraftig nedskärning eller ett stopp för utfrakterna från malmhamnen skulle drabba såväl Luleå som hela länet. I dessa sammanhang aktualiseras också det omdiskuterade fraktavtalet mellan SJ och LKAB, och motionen föreslår ett nytt fraktavtal som är så konstruerat att det inte äventyrar utan tvärtom gynnar de regionalpolitiska strävandena i Norrbotten. Fru talman! I motion 1979/80:383 tar kommunisterna upp frågan om lokbemanningen. Det är ett faktum att järnvägstrafiken förändras mot allt tyngre tåg, kraftigare lok och ökade hastigheter samtidigt som andelen nattåg blir större och därmed pressen på lokföraren allt hårdare. En ganska färsk undersökning, genomförd av SJ och Statsanställdas förbund, visar att av 850 intervjuade lokförare kan 20 96 inte sova före en nattur, medan 35 90 säger att de har ”svårt att somna” före de flesta natturer. Undersökningen visar f. ö. att en betydande andel av lokförarna — jag vill göra er uppmärksamma på detta — någon gång under nästan varje nattur råkar ut för s.k. mikrosömn, dvs. de ”nickar till” under körningen. Man kan givetvis inte utesluta att en sådan kort sekvens av mikrosömn inträffar vid passerandet av en varningssignal, med den ökade risk för olyckor som detta innebär. Vi kan också i vårt land sedan lång tid notera ett antal oförklarliga järnvägsolyckor där lokföraren dödats. Det förtjänar i detta sammanhang nämnas att vi ännu saknar det s.k. automatiska tågstoppet, innebärande att tåget automatiskt stannar vid stoppsignal. Sådan automatik är redan genomförd i många länder, bl.a. i England och USA, där man för många decennier sedan genomförde ett system liknande det som vår tunnelbana i Stockholm är försedd med. Utskottet inskränker sig i sitt yttrande över vår motion till att peka på de ”ekonomiska aspekterna” och anser att det gäller en avtalsfråga. Men, fru talman, enligt vår mening är detta synsätt felaktigt. Säkerheten för tusentals resenärer på ett nattåg som rusar fram genom Sverige måste lyftas över kortsiktig ekonomi och löneförhandlingsnivån. Det är en fråga om säkerhetspolitik — om trygghet för trafikanterna och järnvägspersonalen. Trots överlägset bättre säkerhetsfunktioner och obligatorisk radio har man exempelvis i England två och i USA tre man på varje lok. SJ har däremot utan något som helst automatiskt stopp och utan radio kört och fortsätter att köra med enbemanning även på snabbgående nattåg. Fru talman! Jag yrkar med det här anförda bifall till samtliga vpk-motioner — beträffande motion 1343 gäller det yrkande 1 — som behandlas i anslutning till trafikutskottets betänkande 1979/80:10.

Fru talman! På ett sätt som aldrig förr har statens järnvägar under det senaste året genom bl.a. lågprissatsningen inte bara bildligt utan också bokstavligen blivit svenska folkets egen järnväg. Under perioden juli-november ökade resandet på SJ med mer än 25 96, och trenden håller i sig. SJ avser också att på olika sätt förbättra kvaliteten på sin service: ökad andel expressoch snälltågstrafik, utbyte i rask takt av gamla vagnar mot moderna sittoch motorvagnar och framtagning av en ny sovvagnstyp. Allt detta och ökad satsning på terminaloch linjenätskapacitet, på standard och säkerhet, på fortsatt utbyggnad av teleoch eldriftsanläggningar och på förbättrad arbetsmiljö kostar stora pengar. Regeringen föreslår riksdagen anvisa medel till ett belopp av 1308 300 000 kr., varmed SJ i realiteten får en ökning med 190 miljoner jämfört med föregående budgetår. I den socialdemokratiska reservationen till trafikutskottets betänkande 1979/80:10 nöjer man sig inte med detta. Man vill öka satsningen på rullande materiel med 60 milj.kr., vilka medel skulle erhållas dels genom omprioriteringar, dels genom ytterligare medelsanvisning på 30 milj.kr.

Men regeringens uppdrag till SJ att tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting utreda de framtida förutsättningarna för godsoch persontrafiken på järnväg som berör Stockholmsregionen liksom den särskilda utredning om samordning av trafikpolitiska åtgärder i Stockholmsområdet som tillsattes i mars i år är skäl att vänta något med att påbörja detta miljardprojekt. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga punkter under hemställan i trafikutskottets betänkande 1979/80:10. Därmed lämnar jag den mera formella delen av mitt anförande, och jag vill sedan något bemöta det som trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson sade. Till att börja med vill jag tacka Bertil Zachrisson för det medgivande han gjorde när det gällde den vanskötta svenska ekonomin. Medgivandet gjordes uppenbarligen för socialdemokratins räkning, eftersom den största svårighet den första borgerliga regeringen hade var att ta hand om Sveriges ansträngda ekonomiska läge. Jag håller vidare med Bertil Zachrisson om att SJ:s personal ger prov på en enorm arbetsoch offervilja i dessa dagar och alltsedan lågprissatsningen började. Men jag håller inte med honom om att standarden på SJ:s rullande materiel är så dålig som han säger. Tvärtom har det satsats enorma belopp och gjorts ofantligt mycket för att få en betydande kvalitetsförbättring på SJ:s rullande materiel. Det är inget tvivel om att de 60 miljoner som Bertil Zachrisson och den socialdemokratiska minoriteten i utskottet äskar för detta ändamål är en ganska obetydlig summa. Jag skulle vilja påstå att det yrkandet i er motion kan uttryckas med det gamla talesättet: Mycket väsen och litet ull. Jag tycker inte att statens järnvägars medelsanslag på 1 308 milj.kr. skulle kunna sägas bli nämnvärt förbättrat genom en ökning med 60 miljoner till 1368 milj.kr. Vad gäller frågan om dubbelspåret mellan Älvsjö och Järna är det alldeles riktigt att riksdagen i fjol fattade beslut om ett sådant med ganska stor enighet. Det är helt och hållet Stockholmsregionens mycket komplicerade trafiktekniska läge, vilket har föranlett flera olika samordningsaktioner och nya utredningar, som gör att detta skjutits något på framtiden. Jag tycker att det kanske är litet betänkligt att det i den socialdemokratiska reservationen i det avseendet inte klart sägs ifrån att det omedelbart krävs en satsning på 27,5 milj.kr. i år och sedan mycket snart ett miljardbelopp för att man skall kunna uppfylla riksdagens krav på dubbelspårsbygge Älvsjö-Järna. Det är viktigt att säga detta med tanke på dem som motionerat i ärendet och på Bertil Zachrissons uttalande. Man kan ha förtroende för regeringens politik i detta avseende. Utskottets majoritet är också inställd på ett förverkligande så fort som möjligt. När det gäller leasingresonemanget får man väl säga, att eftersom vi vill att statens järnvägar skall drivas affärsmässigt, bör vi ge statens järnvägar alla de kommersiella möjligheter som konkurrenterna på transportområdet har. Det kan inte vara fel att genom leasingsystemet skaffa sig tillgång till rullande materiel som behövs bara för en kortare period, så mycket mer som vi har tidsförskjutningar i förhållande till kontinenten som gör att rullande materiel där kan överföras till Sverige när den blivit ledig. Jag tycker att det från konkurrenssynpunkt är en mycket stor förmån för statens järnvägar att kunna tillämpa leasingförfarandet. Vi är alla betjänta av detta.

Fru talman! Enligt herr Clarkson skulle SJ ha fått en ökning av anslaget. Jag skulle emellertid vilja veta hur han då räknar. Hur man än ser på saken är det klart att SJ i år har 910 milj.kr. i investeringsbudgeten: 835 milj.kr. i ordinarie anslag och 75 milj.kr. i extra anslag. Detta skall då jämföras med det kommande budgetårets anslag minus 300 milj.kr. som hör ihop med det nya investeringsbegreppet. Jag kan inte komma fram till att det blir en ökning på 190 milj.kr. Herr Clarkson måste närmare förklara hur han har räknat. Han måste ha bortsett från att SJ fick 75 milj.kr. extra för att göra vissa investeringar, som enligt budgetpropositionen skall göras även kommande budgetår inom ramen för det då föreslagna anslaget. Herr Clarkson sade att den materiella standarden vid SJ är bra. Här kan jag citera en tjänsteskrivelse från SJ:s Göteborgsdistrikt 79-12-18. Där står bl.a. följande: ”Motorvagnsskadorna har slagit alla tidigare rekord. Situationen är oförändrat dyster med ideliga störningar i motorvagnstrafiken och en högljutt klagande kundkrets. Kvalitén på”, här kommer littera på motorvagnarna, ”X 5, X 6, X 8 är sådan att de normalt endast borde förekomma som reserv. X 7 borde skrotas. Med detta material har man slutit avtal med göteborgsregionens kommuner, att SJ skall sköta lokaltrafiken. Dessutom skall man sätta in gamla Hg-lok, 80 km tim. Detta avtal kommer inte att fungera.” Detta är bara ett exempel. Lokpersonalen är verkligen bekymrad över den här utvecklingen. Det fattas också skötselhallar för vagnarna. Sådana hallar har man saknat i många år. Likaså är det nu, när resandeökningen kommit, ett faktum att de vagnar SJ förfogar över inte klarar belastningen. Det innebär störningar i trafiken. Det finns alltså behov av en upprustning. När det slutligen gäller leasing lade jag märke till att kommunikationsministern i den sjöfartsproposition som lagts fram vände sig mot förslaget från en utredning om ett statligt leasingföretag — med motiveringen att det skulle ge ett otillbörligt inflytande på den fria rederinäringen. Då vill jag ställa frågan: Får inte ett privat leasingföretag motsvarande otillbörliga inflytande över den statliga verksamheten?

Fru talman! Rolf Clarksons beskrivning av SJ:s investeringssituation är formellt korrekt. Men herr Clarkson vet lika väl som alla vi andra att det i realiteten inte ser ut på det viset. Man kan använda sig av siffrorna — såsom Rolf Clarkson gjort — så att man tar hänsyn till den budgetomläggning som gjorts och annat som skett. Men i realiteten innebär det anslag som föreslås för SJ en prutning, så att det investeringsprogram som finns inte ens är inflationsskyddat. Därför är det ytterst anmärkningsvärt att han försöker ge kammaren intryck av att SJ har fått en betydande ökning. Så är inte fallet. SJ har i år ett mycket sämre läge än i fjol. Och det har skapat mycket stor oro. Med utgångspunkt i dessa siffror får man nämligen ett alldeles bestämt intryck av att det inte ens går att upprätthålla det investeringsprogram som f.n. gäller, utan SJ måste slå ned på takten. Det är det som är oroande. Riksdagen har lagt en mycket klar grund för både kommunikationsministern och SJ och sagt: Kom nu in med ett bra planeringsunderlag och låt investeringsarbetet gå vidare. SJ har satt i gång det arbetet — och det första anslag SJ får från regeringen innebär en rejäl och dessutom, enligt min mening, mycket slarvig nedbantning. Man har inte ens brytt sig om att ordentligt gå igenom det hela för att se efter att prioriteringen blir riktig, dvs. att de futtiga kronor som man satsar blir satsade på rätt ställe. Detta är bakgrunden till att det råder en mycket stor oro bland personalen. Vi vet att ni nu sitter illa till med alla era utlandslån och annat, men det är ni som har satt oss i den situationen, inte vi. Vanskötseln gör att vi inte kan gå ut och möta alla de behov som finns — men lägg åtminstone de pengar som finns på rätt ställe! Sedan till diskussionen om spåret Älvsjö-Järna. Den intressanta frågan, herr Clarkson, är inte hur detta kan hanteras. Riksdagen har fattat ett beslut, och min fråga till herr Clarkson är: Anser inte herr Clarkson att det är regeringens uppgift att genomföra riksdagens beslut? Inte har regeringen någon anledning att försöka fiffla undan detta ärende på något sätt. Regeringen har att förverkliga riksdagens beslut, och det är därför den här riksdagen liksom riksdagen i fjol skall stå fast vid beslutet om att det aktuella spåret skall byggas.

Fru talman! Debatten om trafikpolitiken här avseende statens järnvägar tenderar nu att bli både en ekonomisk diskussion och en budgetdiskussion. Jag skall be att för Sven Henricsson få läsa upp vad kommunikationsministern säger i budgetpropositionen, bil. 9, s. 101: ”För budgetåret 1980/81 har SJ föreslagit en medelsram om 1570 milj.kr., varav ca. 350 milj.kr. för investeringar som tillkommer enligt det nya budgetsystemet. Som framgår av investeringsramen för kommunikationsverken tillstyrker jag en investeringsram om 1325,5 milj.kr. Det innebär en ökning med ca. 490 milj.kr. i förhållande till den ram för innevarande budgetår som förordades i prop 1978/79:99. Av beloppet faller ca. 300 milj.kr. på det nya investeringsbegreppet.” Jag ber sedan Sven Henricsson att själv fortsätta läsningen ned till mitten av näst sista stycket, där det står: ”Enligt denna jämförelse innebär mitt förslag en höjning av medelsförbrukningen med ca. 190 milj.kr., vilket enligt min bedömning ger utrymme för en fortsatt satsning på järnvägen.” För att här undvika en budgetteknisk diskussion har jag alltså angett sidan i kommunikationsministerns föredragning. Jag kan inte lämna fler fötydliganden. Här finns faktiskt en ökning, oavsett om vi tar in inflationstakten osv., med 190 milj.kr. Detta innebär, enligt alla synpunkter som kommit fram under behandlingen av ärendet, en avsevärd förbättring av SJ:s investeringsram. När det gäller Bertil Zachrissons resonemang på denna punkt får jag invända att fortfarande utgör inte ytterligare 30 milj.kr. i anslag till SJ någon väsentlig förändring av investeringsanslagets storlek. Jag anser fortfarande att den socialdemokratiska attityden här är orealistisk. När det gäller dubbelspår på sträckan Älvsjö-Järna vill jag ha sagt att det är självklart att regeringen skall verkställa de beslut som riksdagen har fattat. Men jag har också sagt att här finns omständigheter som f. n. ger godtagbara skäl för en fördröjning av ett verkställande av riksdagens beslut. Jag anser att vi utan vidare kan godta det.

Fru talman! Herr Clarkson missar själva kvintessensen i oppositionens argumentation. 60 milj.kr. är självfallet ett begränsat belopp när man använder ”formalbeloppen” på det sätt som herr Clarkson gör. Men det intressanta i argumentationen är ju den ändrade inriktningen på investeringsprogrammet som oppositionen anger. Vi har gjort oss mödan att gå igenom och prioritera för ett nytt system, inte bara slarvigt så att säga suttit där och strukit litet här och var och låtit det gå vidare. I det sammanhanget spelar de 60 miljonerna en utomordentligt stor roll. De innebär nämligen att SJ kan öka sin anskaffning av rullande materiel. Men regeringens förslag är ingen ökning. Jag hävdar att det är en formell ökning, i själva verket en prutning. Det är en fingerad ökning som herr Clarkson försöker dölja sig bakom. I det sammanhanget är det oerhört nödvändigt att ge SJ nya förutsättningar. De skapas genom ett bifall till den socialdemokratiska reservationen på denna punkt. Majoritetens förslag är ett steg tillbaka. Jag hävdar att ni icke har låtit trafikutskottets ställningstagande från i fjol slå igenom i årets handläggning. Ni hanterar SJ så som det har hanterats tidigare med anledning av 1963 års beslut. Men med det nya trafikpolitiska beslutet måste SJ få en annan inriktning, och det får det genom den ordning som vi har föreslagit. Sedan dubbelspåret på sträckan Älvsjö-Järna. Det har tillkommit nya omständigheter, säger herr Clarkson. Det är påhittat. Det finns inga nya omständigheter i detta sammanhang. Det har inte SJ tyckt. SJ begär de här medlen och säger att detta är fullt möjligt, eftersom åtgärderna redan är projekterade. Det är således bara att sätta i gång och bygga; det finns inga omständigheter som på något sätt skapar svårigheter. Att hävda att det skulle finnas sådana omständigheter är bara ett sätt att försöka bli av med problemen. Det går att bygga dubbelspåret nu och det behöver byggas nu. Befolkningen i området har haft ett elände under flera år, och när riksdagen nu har fattat ett beslut är det regeringens skyldighet att se till att det beslutet blir förverkligat.

Fru talman! Rolf Clarkson vill göra gällande att det anslag som föreslås innebär en reell höjning, och han citerar från s. 101 i budgetpropositionen. Men redan där finns det ett fel. Man har utgått från att SJ under innevarande budgetår har 1 135 milj.kr. att röra sig med inkl. de 300 miljoner som tillhör det nya investeringsbegreppet. I själva verket fick SJ ett anslag på 75 miljoner för att förbättra vinterutrustningen, så det påståendet stämmer alltså inte. SJ fick ytterligare 75 miljoner för innevarande budgetår, som då skall jämföras med det anslag som nu föreslås. Skillnaden blir inte 190 miljoner utan 115 miljoner, som man då kan säga är ett plus. Men här görs gällande från SJ:s sida — och det är inte någon osanning i det — att prisstegringarna uppgår till mer än 10 96 och att det alltså i själva verket är fråga om en reell sänkning av investeringsanslaget. Då kan naturligtvis någon säga: Ja, men dessa 75 miljoner är ju specialdestinerade för utrustning för förbättrad vintersäkerhet. Men lägg märke till att kommunikationsministern i årets budgetproposition säger att vårt anslag på 1325 miljoner inkluderar också anslag för förstärkning av vinterberedskapen vid SJ, alltså den verksamhet för vilken det i år rörde sig om 75 miljoner. Det går inte att komma ifrån att detta tal om att vi nu har givit SJ ökade resurser är en lek med ord som inte motsvaras av en realitet. Sedan noterar jag att Rolf Clarkson inte svarade på min fråga, varför det är fel att ha ett statligt leasingföretag men tydligen bra att ha ett privat leasingföretag för viss verksamhet i samhället.
Fru talman! Jag konstaterar att de 30 miljonerna i alla fall icke är mycket mer än kosmetika om man betraktar totalramen för SJ:s investeringsanslag. Jag anser därför att den socialdemokratiska motionen inte är realistisk när den gör anspråk på att det skulle vara fråga om någon våldsam förändring. För projekteringen av dubbelspåret Älvsjö-Järna går det faktiskt åt 27,5 miljoner. Eftersom ett förslag om utredningar och samråd redan under detta år skall komma på bordet hävdar jag att det inte blir någon nämnvärd försening med verkställandet av riksdagens beslut om dubbelspåret som en följd av att de pengarna inte anslås i år.

Fru talman! Det är inte ofta man här i kammaren har anledning att ge en kommunist rätt. Men när det gäller den verkliga anslagsökningen till SJ:s investeringar vill jag hävda att Sven Henricsson har rätt och Rolf Clarkson fel. Med tanke på den här debattens utveckling skall jag i det här inlägget något komplettera Bertil Zachrisson när det gäller satsningen på SJ:s rullande materiel. Jag vill liksom Rolf Clarkson och Bertil Zachrisson också slå fast att Nr 139 ett av de mest positiva inslagen i SJ:s verksamhet den senaste tiden har varit resultatet av lågprissatsningen. Men även denna medalj kan visa sig ha en baksida. Ingen hade väl trott och hoppats på att en resandeökning inom så kort tid som hittills på över 25 20 hade varit möjlig. Jag vill redan nu på en punkt ge Rolf Clarkson rätt, nämligen när han i sitt anförande hävdar att SJ har modern materiel i fråga om lok och vagnar. Det är helt korrekt att SJ internationellt sett hittills haft en mycket hög standard på sin lokoch vagnpark. Men den hittillsvarande resandeökningen innebär otvetydigt ökade påfrestningar både på personalen och på den rullande materielen. Risken är att resultatet härav blir att underhållet måste eftersättas. I en krissituation kan detta accepteras under en kort tid, men sedan kommer raset desto snabbare. Går lok eller vagnar sönder kommer snart inga reserver att kunna sättas in. På grund av att bristen på lok och vagnar kommer att öka tvingas SJ att köra så länge vagnparken håller. Om SJ inte får tillräckliga resurser för att förnya och anpassa lok och vagnar till det ökade behovet kan det medföra att resenärerna på nytt flyr SJ. Det kan knappast vara i någons intresse. Därför är det av största vikt att SJ tillförsäkras nödvändig förnyelse av sin maskinpark och att man har tillräcklig kapacitet när det gäller underhåll och revisioner. Detta slog riksdagen också fast med anledning av trafikutskottets betänkande 1978/ 79:18, som behandlades i kammaren den 1 juni i fjol. Jag vill i detta sammanhang också hävda att 60 miljoner i ökade anslag när det gäller den rullande materielen är av stor betydelse för SJ. I sina anslagsäskanden begär SJ 130 miljoner för lok, 158 miljoner för motorvagnar, 84 miljoner för personvagnar och 128 miljoner för godsvagnar. Dessa äskanden är, såvitt jag kan förstå, både väl underbyggda och nödvändiga. Man skulle i dag nästan våga påstå att de kan vara tilltagna i underkant. Men likväl prutar kommunikationsministern 61 miljoner, samtidigt som han i propositionen påstår: ”Mitt förslag till investeringsram innebär att programmet kan genomföras i väsentliga delar.” Enligt kommunikationsministern kan man alltså skära bort 12 90 av de äskade anslagen och ändå genomföra investeringsprogrammet. Till detta ansluter sig den borgerliga majoriteten. Det socialdemokratiska förslaget om en ökning av investeringsramen skulle ge SJ välbehövliga resurser att snabbt möta de krav som jag här kortfattat försökt beskriva. Denna resursökning kolliderar på intet sätt med den långsiktiga investeringsplan som SJ f. n. håller på att jobba fra. Låt mig ta ett konkret exempel för att belysa investeringsbehovet hos SJ. SJ har i dag ungefär 750 ellok, varav många nu är ganska hårt slitna. Man räknar med en avskrivningstid av 25 år, även om den verkliga livslängden är något längre vid normal drift. Rent matematiskt innebär detta att det för att man på längre sikt skall kunna hålla lokparken intakt vid nuvarande volym krävs en nyinvestering på 30 lok per år. SJ får i dag 17 lok per år. Med denna investeringstakt kommer investeringsbehovet ofrånkomligen ganska snart att kräva mycket stora ekonomiska insatser. Då hjälper enligt mitt sätt att se 1 Vi anser oss mot denna bakgrund ha goda skäl att tillstyrka SJ:s yrkande men finner däremot motiveringen för utskottsmajoritetens yrkande om avslag på vår motion synnerligen tunn. I den hänvisar man endast till arbetet med SJ:s investeringsplan och till det statsfinansiella läget. Jag kan, fru talman, i detta sammanhang inte underlåta att med några ord beröra motion nr 911, som väckts av en grupp centerpartistiska ledamöter i TU.

Men dessa krav plus de sju andra i denna centermotion förutsätter ekonomiska insatser utöver vad som föreslås i budgetpropositionen. Därför hade det varit ganska naturligt om centerpartisterna i utskottet hade ställt upp bakom det socialdemokratiska förslaget. Det kan väl inte vara så att centern går ut och flaggar med en så pass omfattande motion som det här gäller utan att mena allvar med den. Vi är tydligen helt överens om att satsningen på SJ måste fortsätta i enlighet med 1979 års trafikpolitiska beslut, och för detta behövs ökade investeringsinsatser. Slutligen, fru talman, några ord om det särskilda yttrande som socialdemokraterna fogat vid betänkandet och som gäller förslaget att utreda förutsättningarna för ett statligt övertagande av NKLJ-banan. I vårt yttrande hänvisar vi till att närmare 85 26 av transportvolymen på NKLJ-banan numera har förts över till landsvägstransport. Denna utveckling är olycklig av både transportekonomiska och trafiksäkerhetsmässiga skäl.

Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Jag vill i detta inlägg redovisa bakgrunden till och innehållet i det som utskottets centerpartister skrivit i ett särskilt yttrande vid trafikutskottets betänkande 1979/80:10. Folkpartiregeringen framlade i fjol en trafikpolitisk proposition där man redovisade sin uppfattning åtminstone om hur trafikpolitiken borde utformas för att ge landet en hygglig trafikförsörjning. Vi fann många brister i propositionen och medverkade tillsammans med bl.a. socialdemokraterna och moderaterna till många förbättringar på de punkter som togs upp i denna proposition. På ett antal punkter kom vi dock dess värre inte överens och kunde inte ställa oss bakom de ställningstaganden som gjordes av utskottsmajoriteten i trafikutskottets betänkande 1978/79:18 utan tvingades reservera OSS. Vi kunde exempelvis inte acceptera majoritetens uppfattning att man redan då, i fjol våras, skulle fastställa vilken omfattning riksnätet skulle ha och att det var på det som SJ:s investeringar i framtiden skulle koncentreras. Vi menade att detta skulle få förödande effekter för glesbygdsjärnvägarna och skulle motverka de regionalpolitiska mål som vi i övrigt strävar efter att uppnå. Men eftersom besluten togs så sent som i våras har vi funnit att det inte är rimligt att i år reservera oss på alla de punkter där vi egentligen inte delar majoritetens uppfattning, utan vi har genom det särskilda yttrandet velat markera att vi egentligen, på flera punkter, har en annan uppfattning än riksdagsmajoriteten och utskottsmajoriteten. Vi anser t.ex. fortfarande att det är felaktigt att styra investeringarna till de trafikstarka bandelarna. De bör i vart fall inte uteslutande koncentreras dit. Vi lyckades i fjol dess bättre få riksdagsmajoriteten bakom oss när det gällde att rädda inlandsbanan och öka investeringarna för den. Jag uppfattar majoritetens skrivning i fjolårets utskottsbetänkande så, att inlandsbanan skall ingå i riksnätet och därmed alltså vara säkerställd för framtiden. Vi noterar också med tillfredsställelse att ytterligare 20 miljoner avdelats i årets budgetproposition för att rusta upp inlandsbanan. Även om vi gärna sett att den satsningen varit större får vi nöja oss med detta f. n. I sammanhanget kan det kanske vara av intresse att notera att en fullständig upprustning av inlandsbanan inte skulle kosta mer än ungefär ett fjärdedels kärnkraftverk. Vi anser fortfarande att ett dubbelspår mellan Älvsjö och Järna inte bör byggas ut f. n. Kapaciteten kräver inte detta förrän långt in på 1990-talet, om SJ dirigerar godsoch persontrafik som inte är destinerad till Stockholm via andra bansträckor där det nu är mycket långt till kapacitetstaket. Om pendeltrafiken i Stockholm övergår till fem par i stället för fyra par i tågsätten får man automatiskt en kapacitetsökning på 25 90. Det i sin tur drar mycket låga investeringskostnader jämfört med dem som skulle följa av ett dubbelspårsbygge. Bertil Zachrisson har sagt att han för sin del tycker att det är en riktig satsning. Men han har antytt att han inte vill vara med om felaktiga prioriteringar. Vi tycker det är en felaktig prioritering att satsa en miljard på ett dubbelspårsbygge på sträckan Älvsjö-Järna, där det inte behövs. Jag finner det litet illavarslande när socialdemokraterna i sin reservation, på s. 33, skriver att man vill få möjlighet att starta dubbelspårsbygget genom att SJ omfördelar medel inom det föreslagna investeringsprogrammet. Är det möjligen inlandsbanans 20 miljoner man är ute efter, eller vilka omfördelningar är det som skall göras? Det vore intressant att få det redovisat. Vi vill i varje fall inte vara med om någon sådan omfördelning, däremot tycker vi att Flemingsbergs station skall byggas relativt snabbt. Det har vi sagt tidigare också. Det drar inte så våldsamma kostnader men skulle tillgodose en mängd trafikanter i Huddingeområdet. Till slut vill jag också säga några ord om västkustbanan. I utskottsbetänkandet har dess värre ett litet påpekande som fanns med vid justeringen bortfallit. SJ redovisade för utskottet att västkustbanan var mycket hårt trafikerad och att den nått kapacitetstaket.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

Fru talman! Det är för mig som gammal stockholmare en källa till outsinlig glädje att höra om den manna socialdemokraterna vill skall regna över Stockholm i form av investeringarna på bandelen Älvsjö-Järna. Nu känner jag emellertid Bertil Zachrisson som en klok och förnuftig man som alltid är beredd att godta sakskäl, inte minst när det gäller ekonomiska prioriteringar. Jag skall därför redovisa en del fakta som rätt nyligen kommit fram och höra om inte Bertil Zachrisson tycker det finns skäl för oss att något överväga frågan. Som Rune Torwald sade kostar en dubblering av spåren mellan Älvsjö och Järna ungefär 1 miljard. F. n. projekterar SJ sträckan Älvsjö-Flemingsberg, och den skulle kosta 260 milj.kr. Det är alltså 1 miljard kronor vi diskuterar. De beräkningar som gjorts både av lokaltrafikföretaget SL och av SJ visar att man kan räkna med en 20-procentig ökning av trafiken, medan man — precis som Rune Torwald sade — genom en ökning från fyra till fem vagnenheter skulle kunna nå en 25-procentig ökning av kapaciteten. Det hör till saken att man då får göra en hel del investeringar i form av förlängning av stationsplattformar, uppställningsspår osv. Men allt detta plus den rullande materielen skulle man få till ungefär tre fjärdedelar av kostnaderna, alltså 745 milj.kr. Och, vilket är väsentligt, detta skulle klara kapaciteten inte bara för den södra delen utan också för den norra delen. Man får alltså på det sättet hela Storstockholmsområdet intaget. Till en lägre kostnad får man alltså bättre kapacitet inte bara för den södra utan också för den norra delen. Därtill kommer att det här enligt de prognoser som gjorts faktiskt inte behövs förrän på 1990-talet, och eftersom byggtiden för hela sträckan Älvsjö-Järna är sex å sju år behöver man för dagen inte förhasta sig och ta ett sådant beslut utan kan avvakta och se om det inte möjligen kan ersättas med någonting mera klokt. Fru talman! En omdisposition föreslås av socialdemokraterna inom en given ram. Jag lade märke till att Bertil Zachrisson sade att vi hade slarvat över SJ:s förslag, medan socialdemokraterna hade haft en helt annan inriktning vid sin bedömning. För att uttrycka mig försiktigt skulle jag vilja säga att det nog vittnar om en viss okunnighet om SJ:s investeringsram, om man tror att det finns förutsättningar att pressa in ett sådant här stort bygge inom den ramen. Det går inte! Om man verkligen vill få en ny och bra inriktning på statens järnvägars investeringar är det ingalunda säkert att två Nr 139 dubbla spår mellan Älvsjö och Järna är den riktiga prioriteringen. Om det Torsdagen den gäller att göra en riktig prioritering av vad som är lönsamt och rätt är det 8 maj 1980 måhända mycket bättre att få ett dubbelspår mellan Malmö och Göteborg och för Stockholmsområdet överväga att ha fem vagnar i stället för fyra och göra de investeringar som det kräver. Jag är inte övertygad om att jag har rätt härvidlag, men jag är i varje fall övertygad om en sak, nämligen att det är för tidigt att nu, i det läge vi har f. n., fatta beslut om en så stor investering som I miljard, när det finns så mycket annat som faktiskt trycker på. Och jag är övertygad om att det är fel att fatta beslut och skrida till verket, eftersom vi inte har något efterfrågetryck förrän om ett antal år. Bertil Zachrisson är ju, som jag nyss sade, en klok man, och han inser nog att det kan finnas skäl att vi sätter oss ner och resonerar om de här bitarna i stället för att springa i väg alldeles för hastigt. SJ föreslås få en ram på drygt 1,3 miljarder. Socialdemokraterna tycker att detta är för litet och har, som man säger, gett sig in i en noggrann kontroll av det hela. Man föreslår att 60 milj.kr. utöver regeringsförslaget skall anslås för investeringar i lok, motorvagnar m.m. Ja, detta är inte så alldeles dumt, men i någon mån strider vi väl egentligen om påvens skägg. Vad som sagts från regeringens och utskottsmajoritetens sida är ju att man skulle kunna tänka sig ett leasingförfarande för ett belopp som inte är speciellt angivet, men jag skall återkomma till det. Dessutom vill jag gärna säga att den typ av omdisponeringar som socialdemokraterna föreslår ingalunda är förbjudna genom ett riksdagsbeslut i enlighet med regeringens förslag, utan SJ har stora möjligheter att inom de ramar som angivits göra sådana omdisponeringar. Jag vill också närmast till herr Henricsson säga att såvitt jag förstår anser herr Henricsson att ett statligt leasingföretag inom sjöfarten är en mycket klok och riktig satsning, medan varje spår av leasing när det gäller statens järnvägar är en enfaldig och felaktig satsning. Det kan jag möjligen förstå med tanke på de ideologiska förtecken utifrån vilka herr Henricsson debatterar. Men när man ger sig in på kapitalismens tassemarker må man vara litet försiktig, när man kommer från vpk. Det är nämligen inte riktigt, som herr Henriesson hade tänkt sig, att det var ett enda gigantiskt leasingföretag som skulle få ett otillbörligt inflytande över SJ:s investeringar. Jag kanske skall försöka ta ner det till vad det gäller. Först och främst har SJ kalkylerat med ungefär maximalt 85 milj.kr. — det är ingalunda sagt hur mycket det här kan komma att bli. Sedan är det inte fråga om ett enda företag utan det är egentligen alla tillgängliga banker, både svenska och utländska, leasingföretag och andra som kan komma i fråga. Därtill kan det vara fråga om svenska eller utländska industrier. Därtill kan det vara fråga om att utländska järnvägsföretag — som herr Clarkson, tror jag det var, sade — har vagnmateriel ledigt. Alla dessa utvägar skall vi pröva för att kunna omdisponera, så att vi, som Bertil Zachrisson sade, får just det rullande materiel som är viktigt för att få till stånd en bättre lönsamhet på SJ. 45 Vi har valt det greppet. Socialdemokraterna har valt att föreslå 30 friska miljoner — ja, friska vill jag inte kalla dem: ytterligare 30 miljoner på statsbudgeten i lånade pengar, lånade i dollar och till 19,5 26 ränta; det är dagskursen. Det är den socialdemokratiska modellen. Utskottsmajoriteten har stället valt att följa regeringens förslag, att med total flexibilitet se var vi bäst och billigast kan komma över den materiel som järnvägen f.n. behöver. Man kan ha olika meningar om det här, och man kan vara bra personer ändå. Vi har i alla fall velat föra ned den här frågan om leasing där den hör hemma. Med den omdisponering SJ har möjlighet att göra och med det leasingförfarande som föreslås tror jag att de 60 miljoner som socialdemokraterna föreslagit för rullande materiel väl kan komma att inrymmas. Och jag skulle nog gärna se att de kommer att inrymmas, och kanske mer. Jag tror nämligen att just rullande materiel är vad SJ behöver för en bättre lönsamhet. Vi håller i departementet på och diskuterar med järnvägen, eftersom vi har ett hotande större och större underskott för järnvägen att se fram emot, om vi inte gör någonting. Vi avser att för nästa år lägga fram ett särskilt strukturprogram för järnvägen, där vi tillser att järnvägen gör just de investeringar som är mest lönsamma. Det är glädjande att konstatera att det tydligen kan bli en mycket bred uppslutning här i kammaren kring ett sådant program. Låt mig sedan, även om det kan tyckas vara ett skamgrepp, fru talman, hänvisa till en av mina företrädare som kommunikationsminister, nuvarande landshövdingen i Värmland, Bengt Norling. Han har nyligen tillskrivit partiledarna och diskuterat det riktiga, vettiga eller förnuftiga i att satsa pengar på de svenska varven. Varför säger jag då detta här? Jo, därför att jag har förstått att socialdemokraterna, som anser att budgetunderskottet är för stort, vill öka detsamma genom ytterligare satsningar på varven. Detta har då ett förutvarande statsråd i en socialdemokratisk regering, tillika f.d. kommunikationsminister, reagerat mot. Han har väl gjort det mest med utgångspunkt från sitt län, men jag skulle vilja göra det från en annan utgångspunkt, och då skulle jag vilja vända mig till Bertil Zachrisson. Jagtror, Bertil Zachrisson, att varje öre som vi inte lägger på varv som har svårt att konkurrera utan i stället på hela svenska folkets järnväg, i form av exakt de investeringar som Bertil Zachrisson har talat sig varm för, är riktiga investeringar från svensk synpunkt. Jag tror nämligen vi skall bygga lok. Jag tror vi skall ge svenska jobbare och tjänstemän i Västerås arbete med att bygga lok för järnvägen, för det är riktigt. Det tror jag är en bra mycket bättre satsning än att lägga de pengarna på båtar som vi inte kan sälja annat än till underpriser. Vi lägger dem då på räntabla jobb i Sverige för den svenska järnvägen. Om ett par år kommer vi att behöva inte bara ellok utan också diesellok. Dem skall vi bygga hos Nohab i Tollhättan — en lika viktig och bra mycket bättre satsning än satsningar på ej räntabla fartyg, som socialdemokraterna vill bygga fler. Motorvagnarna kan vi bygga till åtminstone 20 90 i Kalmar, en bra svensk ort, lämplig för industriarbete. Godsvagnarna skall vi bygga i Gävle, hoppas jag — också en riktig satsning, i stället för båtar som vi inte kan sälja annat än med statliga subventioner. Personvagnar, både nattoch dag-, kan vi också bygga i Kalmar. För mig är det en källa till outsinlig glädje att Bertil Zachrisson är så inne på dessa räntabla investeringar. Gack ifrån er ståndpunkt om mera pengar till ej räntabla investeringar i båtar! Satsa på den rullande materielen, som herr Zachrisson och jag är så överens om att vi behöver!

Fru talman! Först frågan om spår mellan Älvsjö och Järna. Det är inte socialdemokraterna som nu plötsligt vill att det skall regna manna över Stockholm. Riksdagen har fattat ett beslut. Jag beklagar att man skall behöva säga till ett statsråd att det då är meningen att regeringen, som effektuerare av riksdagens beslut, skall se till att det beslutet blir förverkligat. Nu försöker kommunikationsministern springa ifrån detta. Han säger att här finns diverse andra uppslag såsom längre tåg och längre plattformar. Men det där är ju ingenting annat än stockholmarnas förtvivlat kortsiktiga plottriga lösningar för att kunna hitta på något, när samhället nu inte gör någonting. Man löser bara tillfälligt vissa bekymmer för närtrafiken. Men detta spår är ju precis lika viktigt — kanske viktigare — för fjärrtrafiken. Vi vet att den hämning som i dag råder söder om Stockholm skapar problem för tågföringen i praktiskt taget hela landet. Ett sådant problem löser man inte genom att sätta till en vagn till något lokaltåg i Stockholm eller förlänga någon plattform. Nej, se till att riksdagens beslut blir genomfört, för det är detta det handlar om. Sedan till frågan om SJ:s framtid och SJ:s investeringar. Det är klart att man skall försöka hålla sig på gott humör. Men jag måste säga att det är nästan väl magstarkt att, såsom kommunikationsministern nu gör, stå här och prata yvigt om vad vi skall göra, t.ex. bygga i Kalmar och Trollhättan och Västerås — yvigt, yvigt. Vi socialdemokrater har åtminstone anvisat medel och en ny inriktning för att komma i gång, men ni har ju ingenting. Den investeringsbudget som ni har lagt fram ger inte ens SJ möjligheter att förverkliga de investeringsordningar som SJ i dag har. Det är då oerhört galet att tala om att det i framtiden går att lösa problemen och att vi då skall göra diverse ting. Man spelar ut olika näringar mot varandra. SJ är en räntabel investering. Tyvärr är det inte friska pengar längre, eftersom alla pengar är sjuka i borgerlighetens Sverige. Vi får ta de pengar vi har. I detta sammanhang finns det åtminstone vissa möjligheter att göra någonting. Jag skulle vilja säga att missnöjet i riksdagen med hanteringen av järnvägen i budgetpropositionen är enormt och sensationellt. Riksdagen fattade ett stort trafikpolitiskt beslut i fjol. Det brukar normalt innebära att riksdagen året efter är ganska lugn. för nu skall något hända. Vi har emellertid i dag på riksdagens bord 79 motioner om järnvägen. Det är ett uttryck för ett enormt missnöje med regeringens sätt att hantera dessa frågor ibudgetpropositionen. 26 av de 79 motionerna är borgerliga. Om jag hade tid skulle jag läsa upp en centerpartimotion, som därtill är en gruppmotion. Samtliga centerpartiets ledamöter i trafikutskottet är så missnöjda med regeringens hantering av SJ att de har motionerat med mycket drastiska ord om behovet av att ge SJ en helt annan möjlighet att verka. Detta är en stark missnöjesyttring från riksdagen, men den understryks tyvärr inte av några centerpartistiska reservationer. Herr Torwald, som modigt har skrivit under motionen, står nu här med svansen mellan benen. I själva verket finns i hela riksdagen ett oerhört starkt uttalat missnöje med regeringens sätt att handlägga järnvägsfrågorna.

Fru talman! När kommunikationsministern berättar om att de statliga beställningarna har stor betydelse för svensk industri, snuddar han verkligen vid sanningen. Men de små grepp som det här är fråga om är ju helt otillräckliga för att ge en verkligt kraftig injektion, som skulle bidra till att eliminera krisens verkningar i Sverige. Om man kunde åstadkomma en ny och radikal satsning på en alternativ trafikpolitik och ett alternativt trafiksystem, där det spårbundna systemet prioriteras och utvecklas, skulle det innebära förbättrade möjligheter för svensk industri, särskilt verkstadsindustrin. Det kan vi hålla med om. Men som det nu är, sker det ju ingen ordentlig satsning. Det är tvärtom så att aktiviteten minskar, och då kommer man till frågan om leasingförfarandet. Det är då opportunt att hoppa på vpk och tala om hur vi är inne på kapitalismens tassemarker. I själva verket har den borgerliga regeringen, till vilken Ulf Adelsohn hör, en bärande doktrin, nämligen att landets ekonomi skall förbättras genom att man skapar gynnsammare förhållanden för svensk industri i allmänhet och exportindustrin i synnerhet. I konsekvens härmed har man under lång tid fört över finansiella resurser till den privata kapitalsektorn, samtidigt som man nu för en envis kampanj mot den offentliga sektorn. Det går inte att komma ifrån att denna kampanj, som förs av ledande företrädare för den borgerliga regeringen, också har inneburit en försämring av t.ex. statens järnvägars image, på så vis att järnvägen utgör en statlig verksamhet som mer och mer blir ifrågasatt. Mot den bakgrunden blir det allt svårare att skaka fram finansiella resurser för den offentliga sektorn, inkl. statens järnvägar. Det hör naturligtvis ihop med att regeringen prioriterat den privata industrin och satsat på den. Däremot drar man åt svångremmen när det gäller den offentliga verksamheten. I det läget inträffar det fenomenet att staten, som under många år har skapatinstitut för att hjälpa det privata näringslivet med krediter, nu får gå ut till samma privata näringsliv och be om hjälp för att klara sina investeringar. Det är enligt vårt sätt att se inte ett riktigt sätt att lösa de här frågorna.

Fru talman! En enda mening i kommunikationsministerns inlägg måste jag kommentera. Statsrådet Adelsohn säger att han fann att det var en enig uppslutning bakom hans uppfattning att SJ:s satsningar skall koncentreras på de räntabla, trafikstarka bandelarna. Jag måste nog säga att vi centerpartister kan inte helt ställa oss bakom en sådan målsättning. Vi anser att betydande satsningar behövs och måste ske också på de trafiksvaga bandelarna, som har stor betydelse för regionalpolitiken.

Fru talman! Jag har nu fått hjälp med att gå tillbaka i handlingarna och kan läsa upp vad det står i det beslut som herr Zachrisson har åberopat ett antal gånger, bl.a. i diskussion med herr Clarkson. Det står så här: ”När det gäller investeringarna i Storstockholmsområdet vill utskottet erinra om att SJ har begärt medel för projektering” — jag understryker ordet projektering — ”av ett nytt dubbelspår intill det befintliga på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. Detta spår skulle kunna bli en första etapp av ett dubblerat spårsystem mellan Älvsjö och Järna. Utskottet anser att den av SJ föreslagna projekteringen bör komma till stånd.” Det är alltså beslutet. Denna projektering pågår. Regeringen har givit statens järnvägar det uppdraget. Vad det är som är så genant för min del vet jag inte. Genant är väl egentligen att Bertil Zachrisson uppenbarligen trodde att riksdagen beslutat någonting helt annat än vad riksdagen faktiskt har beslutat. Jag tycker inte att det är så genant, för det fattas ju så många beslut, och jag har den allra största respekt för att man inte kan komma ihåg alla. Men innan man går till vådliga eller — för att citera herr Zachrisson — yviga angrepp är det kanske klokt att läsa igenom vad utskottet har sagt. Sedan vill jag säga att det är väl i och för sig inte något fel i det beslut riksdagen fattat, tvärtom. Men nu skall vi se om den riktiga investeringen verkligen är ett dubbelspår eller om det är bättre, som herr Torwald sade, att öka från fyra vagnar till fem, så att vi kan klara kapaciteten för hela området, även norr om själva Stockholm. Sedan säger Bertil Zachrisson att det är ett sådant enormt missnöje i riksdagen och att detta från socialdemokraterna tagit sig uttryck i att man begär ytterligare 60 miljoner av vilka 30 är omdisponeringar. Jag tror det kan finnas skäl för en del av vad de föreslår i sitt förslag till omdisponering. Vi har också sagt tidigare att detta har SJ full frihet att göra. Jag har ingenting emot det alls, tvärtom. Är det så att SJ finner att detta är mer räntabelt är det riktigt att man gör så. Så några ord om detta med ”yvigt”. Jag kan inte komma ifrån att socialdemokraternas enda recept, bortsett från omdisponering, är mer pengar. Detta gäller på vartenda tänkbart område. Tyvärr är det sjuka pengar, säger socialdemokraterna. Javisst, men ni föreslår ju bara ännu fler sjuka pengar. Det är fråga om, Sven Henricsson, att begränsa den offentliga sektorns tillväxt, inte gå till angrepp mot den. Jag kan inte förstå hur receptet när det gäller sjuka pengar bara kan vara hela tiden fler sjuka pengar. Det var detta jag ville försöka säga förut när det gäller varven. Vad vi måste försöka göra i detta land är att satsa de få pengar vi har på områden där det faktiskt lönar sig för det svenska folkhushållet, inte där skattebetalarna måste pumpa in ännu fler goda, friska pengar efter de dåliga. Vi måste satsa där det lönar sig. Jag angav för järnvägens del investeringar som man tydligen är överens om är räntabla. Där borde vi försöka satsa pengar i stället för att lägga dem där vi inte får någon ränta på dem. Det tyckte jag socialdemokraterna var med om, och det är de säkert också, men de skall nödvändigt lägga ännu litet mera pengar någon annanstans ändå. Det är detta jag vänder mig emot.

Fru talman! När den första krumbukten med Älvsjö-Järna inte gick försöker nu kommunikationsministern med en ny. Men det är alldeles klart att riksdagsbeslutet, som innebar att SJ fick ett betydande belopp för projektering, därmed också innebar att det hela skall rulla i gång. Detta har SJ själv insett och går därför till regeringen och föreslår att man skall få dra i gång verksamheten. Detta var tydligen, såvitt jag förstår, också kommunikationsministerns första tanke, när han argumenterade efter den första linjen. Men när den inte höll gjorde han ett försök med den andra. Men det är som sagt alldeles självklart att riksdagsbeslutet innebär att man skall fullfölja denna verksamhet. Det framgår också klart av den borgerliga motion som föreligger. När det gäller den andra frågan, om SJ:s allmänna läge och SJ:s investeringar, är det också litet synd om herr Adelsohn. Han argumenterar efter två helt olika linjer. Å ena sidan: detta är sjuka pengar och då kan man inte använda dem. Å andra sidan: vi får använda de pengar vi har och sätta dem i projekt som är lönsamma. Men det är ju precis det vi säger. Herr Adelsohn gör ju inte det han själv föreslår, nämligen att se till att SJ får de pengar som behövs för att kunna svara mot de behov som allmänheten och näringslivet ställer på järnvägen. Det är detta vi begär. Vi anger en riktning för detta och hjälper också till. De pengar vi föreslår ligger inte utanför. Det är inga nya pengar, de ligger inom den omdisponering av statsbudgeten som vi har föreslagit. Därför ligger de också klart inom den samhällsekonomiska ram som socialdemokratin dragit upp för denna verksamhet. Det är inte några hugskottspengar. Jag vill erinra igen om det missnöje som finns i riksdagen. Det är stort, och jag vill uttrycka en varning på den punkten. Det stora antalet motioner på järnvägsområdet varslar om att här måste göras någonting annat. Centerpartimotionen är ett tecken. Det är alltså inom regeringens egna domäner folk säger att det är nödvändigt att på ett flertal punkter göra något för att förbättra service, komfort och trivsel för SJ:s resenärer och arbetsförhållandena för de anställda. Det är bl.a. nödvändigt att se till att antalet anställda blir större och att SJ får bättre resurser. Man talar också om att det behövs bättre planering för SJ:s underhåll av lok och vagnar och att den tillgängliga reservkapaciteten inte torde vara tillräcklig. På punkt efter punkt kräver de åtgärder — som i och för sig kostar enormt mycket pengar, men det har inte centerpartisterna talat om — och uttrycker de ett missnöje, som inte bara är deras utan hela riksdagens, över det sätt på vilket järnvägspolitiken har hanterats i årets budgetproposition.

Fru talman! När man söker sig ut på den privata finansmarknaden för att få hjälp med investeringar för järnvägen är man i samma läge som när man leasar fartyg. Det finns emellertid en väsentlig skillnad. Om man använder sig av leasingföretag för att finansiera fartygsförvärv, som föreslås av utredningen, får samhället och staten insyn i och kontroll över verksamheten. Detta vänder sig kommunikationsministern emot, enligt vad jag har tagit reda på och enligt vad som finns dokumenterat. Däremot är han positiv till att privata finansieringsföretag, alltså utanför samhällets kontroll stående finansieringsföretag, får hjälpa till att finansiera SJ:s verksamhet. Det måste finnas en ideologisk grund för detta. Så snart storkapitalet får möjlighet att kladda på statlig verksamhet är det O. K., men det är inte O. K. när staten får kontroll över den viktiga rederinäringen. Jag har velat betona detta, eftersom det är angeläget att klara ut att det är ideologiska synpunkter som ligger bakom agerandet. Leasingmarknaden växer för varje år. År 1979 växte den med 40 96. Det innebär att en mycket stor del av företagsamheten börjar falla under de stora leasingföretagens domvärjo. Det är med andra ord kontokorten på ett högre plan. På fackspråk heter det att man kan disponera och förränta produktionsutrustning utan att äga den. Det innebär i vissa fall att företag helt enkelt belånar sina fakturor och får kontant betalt för dem, varefter de i stället blir kreditkunder hos finansbolagen, som tar vederlag för detta. Vi har i vår motion velat peka på att man skall vara synnerligen vaksam mot detta. Och i det fallet har vi facket med oss. Från fackligt håll har man uppmärksammat denna utveckling och är verkligt orolig över vad som kommer att inträffa med jobben. Det kan ju tänkas att de företag som är med och finansierar också kräver att få utföra servicearbeten på dessa funktioner, och då mister järnvägsmännen arbeten.

Fru talman! Jag tänker inte ta upp någon mer omfattande diskussion med Sven Henricsson om skillnaden mellan att ett statligt leasingföretag på sjöfartens område skulle överta en stor del, kanske många hundra miljoner, av det tonnage som rederierna inte ansåg lämpligt och att 10, 20 eller 30 olika bankinstitut möjligen kan ställa upp med kapital i ett läge där SJ har svårt att skaffa det. Om inte Sven Henricsson själv inser skillnaden är det föga meningsfullt att här ta upp tiden med en sådan diskussion. Jag tror mig också kunna garantera att t.ex. Skandinaviska Enskilda Banken inte kommer att vilja vara med och ”meka” med SJ:s godsvagnar. Sven Henricsson kan vara helt lugn på den punkten. Slutligen vill jag göra några få kommentarer till herr Zachrissons inlägg. Jag har inte deltagit i järnvägsdebatter i riksdagen förut, men enligt vad jag har hört och förstått så är antalet motioner i år ungefär lika stort som det brukar vara. Jag har också förstått att antalet motioner i riksdagen ökar för varje år. Det är alltså inte något särskilt stort antal motioner om järnvägen i år, utan det är ungefär som det brukar vara. Det är också så att oppositionen — oberoende av vem som har fört oppositionens färger — regelmässigt har lagt på ett antal miljoner på budgeten. Det är alltså inte någon nyhet i den delen heller. Det har varit olika förtecken på dem som fört oppositionens fanor, men man har gjort samma sak. Förra året gick utskottets förslag om 75 miljoner igenom, och de 75 miljonerna finns också med i regeringens förslag i år. Nivån har alltså höjts i den delen. Bertil Zachrisson hade uppenbarligen inte läst vad utskottet sagt, och han uttryckte sig rätt elegant när han talade om mina krumbukter. Men jag bryr mig inte så mycket om det. De nya fakta jag redogjorde för — som kommit fram i undersökningar de senaste veckorna, bl.a. om ökning av antalet vagnar från fyra till fem och om förlängning av perronger — diskuterades internt bland Stockholmspolitikerna redan när jag var borgarråd i Stockholm. Och det finns ett mycket starkt intresse från statens järnvägars sida för detta. Bertil Zachrisson bryr sig kanske inte mycket om vad jag eller departementet tycker, men om det finns ett starkt intresse från statens järnvägar på grund av att detta ger bättre kapacitet till lägre kostnad för hela regionen i stället för bara för den södra delen av regionen, så tror jag att t.o.m. Bertil Zachrisson kommer att säga: Det hade jag ingen aning om, men då är jag beredd att byta ståndpunkt.

Fru talman! I det betänkande som nu behandlas ingår frågor som gäller den del av järnvägsnätet som kallas malmbanan och fraktavtalet mellan SJ och LKAB på denna bana. En viktig princip i allt transportarbete är självfallet att man inte tar ut större fraktavgifter än vad kunden tål. Malmfraktkostnaderna har under senare år blivit ett stort problem både för Kiruna och för Malmbergsrörelserna inom LKAB. T. o. m. mitten av 1970-talet utgjorde Luleå hamn den naturliga skeppningshamnen för LKAB:s Malmbergsgruvors produktion. Under 1976 förändrades grundförutsättningarna för malmskeppningen över Luleå drastiskt. Detta förhållande i kombination med det gällande fraktavtalets konstruktion bidrog till att LKAB 1977 började styra över alltmer av sin produktion via det norra omloppet av malmbanan, alltså till utskeppning via hamnen i Narvik. Vid årsskiftet 1977-1978 slog t.o.m. frakttaxorna så hårt på malmbanan att Svenskt Stål föredrog att transportera en del av sitt malmbehov via landsvägstransporter — på sträckan Kiruna—-Luleå innebär det 35 mil landsväg och ungefär 31 mil järnväg. Dessa landsvägstransporter väckte naturligtvis stor uppmärksamhet i massmedia och blev bl.a. föremål för frågeställningar i denna kammare. Under 1978 började så åter förhandlingar mellan parterna SJ och LKAB om ett nytt avtal. Förhoppningarna från bl.a. de anställdas sida var naturligtvis stora om att man nu äntligen skulle klara av ett fraktavtal som båda parter skulle vara tillfredsställda med och som skulle kunna trygga malmexporten över Luleå hamn samt trygga gruvhanteringen i malmfälten. I december 1978 träffades så det nya avtalet. Men det visade sig snart att detta nya avtal, som gäller t.o.m. 1985, kommer att ge katastrofala effekter för LKAB:s lönsamhet och därmed för sysselsättningen i Norrbotten — det län som utan tvivel har det besvärligaste sysselsättningsläget i hela landet. Visserligen ingår i det nya avtalet ett s.k. rationaliseringsavtal, där parterna gemensamt skall försöka rationalisera driften på malmbanan. Men enligt de beräkningar som gjorts från fackligt håll skulle dessa rationaliseringar endast bidra till ungefär 1 kr. per ton malm i sänkning av malmfrakttaxorna. Detta skall ses mot bakgrunden av att LKAB i dag med rådande frakttaxor gör en förlust på ca 13 kr. per levererat ton över Luleå hamn. I det sammanhanget kan nämnas att LKAB i dag får betala ca 30 kr. per ton för frakten av järnmalmen, medan lönerna uppgår till 27 kr. per producerat ton. Inget företag klarar i längden sådana fraktkostnader, i synnerhet inte när det gäller en så lågt förädlad vara som järnmalm. En annan kostnadsfördelning i fråga om de malmfrakttaxor som tillämpas efter malmbanan skulle innebära betydligt bättre förutsättningar för en fortsatt produktion i Malmbergsgruvorna, och sett från företagsekonomisk synpunkt skulle det möjliggöra för LKAB att öppna det s.k. västra fältet för gruvbrytning. Gruvornas livslängd skulle därmed öka väsentligt, något som är mycket viktigt eftersom järnmalmsbrytningen är den helt dominerande sysselsättningen i Gällivare kommun och berör hela denna kommuns framtid och existens. Det råder inget tvivel om att det brådskar att komma till rätta med frågan om fraktkostnaderna. Mycket talar för att om inget radikalt sker på detta område, så kommer malmexporten över svensk hamn att om några år vara ett avslutat kapitel. De fackföreningar som arbetat med att få en ändring i nuvarande prissättning till stånd pekar på risken att LKAB kan tvingas att använda endast ett omlopp för sin malmexport om inte frågan om fraktpriserna kan lösas. Mycket talar för att alltmer av malmexporten då skulle styras över Narvik. En sådan fraktpolitik skulle hårt drabba sysselsättningen också i Luleåregionen. Det gäller främst den direkta hanteringen vid malmhamnen och hamnservicen och därmed det kommunala bogserbolaget, tullen, sjöfartsverket m.fl. verksamheter. På sikt skulle Svenskt Stål drabbas på ett avgörande sätt. Dess inriktning och strukturplan skall enligt statsmakternas beslut leda till att det upprättas ett metallurgiskt centrum i Luleå. Detta planerade centrum bygger i stort på att Malmbergsmalmen utnyttjas. Rimliga fraktkostnader på malmbanan betyder alltså oerhört mycket för sysselsättningen i Norrbottens gruvoch stålhantering. I början på detta år har LO och TCO-distrikten gemensamt uppvaktat de politiska partiernas företrädare i länet. Vidare har dessa organisationer uppvaktat statsministern och kommunikationsministern i samma fråga. Det finns i Norrbotten en bred politisk enighet när det gäller att få till stånd en snar lösning av problemet. I viss mån understryks detta också i utskottsbetänkandet, där utskottet pekar på att en övergripande samhällsekonomisk bedömning av den nuvarande situationen bör komma till stånd och att man i anslutning härtill även bör aktualisera frågan om att parterna tillsammans skulle kunna bilda ett företag för att handha malmbanedriften i dess helhet. Med den utskottsskrivning som nu föreligger bör man kunna skapa en öppning i det f. n. låsta läget när det gäller synen på fraktkostnaderna för malmbanan. Förhoppningen i det sammanhanget är att regeringen nu så snabbt som möjligt banar väg för en lösning som innebär sådana fraktkostnader att man kan garantera en fortsatt gruvbrytning i malmfälten, en fortsatt förädling av järnmalmen i Luleå samt en fortsatt malmexport över svensk hamn.

Fru talman! Jag har tillsammans med Ingrid Sundberg i en motion hemställt att regeringen låter undersöka de trafikpolitiska och samhällsekonomiska möjligheterna att införa s.k. biltåg i Sverige, dvs. ett system där man bereds möjlighet att ta med sig sin bil från ett ställe till ett annat utan att behöva köra den hela vägen. I en annan motion har Filip Fridolfsson och Tore Nilsson framfört liknande synpunkter. Utskottet framhåller att utvecklingen, såväl utomlands som i övrigt, följs med uppmärksamhet och förutsätter att så kommer att ske även i fortsättningen. Låt mig få instämma i den förhoppningen. För det kommande budgetåret förutses ett negativt netto av bytesbalansen på 12,2 miljarder kronor. Resevalutan väntas svara för en avsevärd andel av detta, ca 4,6 miljarder kronor. Statens turistråd gör stora och värdefulla ansträngningar för att utöka möjligheterna att locka folk att tillbringa sin semester i Sverige, men alltjämt kan chartertrafiken framgångsrikt konkurrera med olika inhemska erbjudanden. På grund av de stigande bensinpriserna och vårt lands vidsträckthet motverkas kostnadsmässigt det önskemål som otvivelaktigt finns att utforska nya delar av vårt land. För dem som bor i Sydsverige är det ofta betydligt billigare att resa söderut, varför detta alternativ väljs, även om en bilsemester i Sverige för många kanske skulle ha varit betydligt trevligare. För dem som bor i de norra delarna av vårt land är det ofta på samma sätt på grund av det billiga anslutningsflyget till charterresorna. På det här sättet har vi med största sannolikhet fått betydligt färre semestrande svenskar i Sverige än vad vi skulle kunnat få. Av samma anledning har vi i Sverige förmodligen också alltför få semesterfirande från utlandet. Lågpriståget har i och för sig gjort järnvägarna förmånligare, men skall den resande vid framkomsten dessutom hyra bil blir totalkostnaden förmodligen avsevärd. Det finns naturligtvis även andra kategorier som skulle ha nytta av ett biltågssystem i Sverige. En sådan torde vara handelsresande, som nu i mycket stor utsträckning kanske kör bil från exempelvis Malmö till Stockholm för att därefter besöka sitt distrikt norr om Stockholm. Med ett biltåg skulle den långa bilresan bli onödig. De fördelar som här står att vinna i form av en förbättring av trafiksäkerheten, tidsvinst genom att nattåg kan utnyttjas och en minskning av energikostnaderna är uppenbara. Utskottet skriver att systemet med tåg och hyrbil skulle utgöra ett måhända bättre alternativ än biltransport med tåg. Något bevis härför finns naturligtvis inte, varför jag inte vill motsätta mig påståendet. Jag har inte heller motsatt mig det vid utskottsbehandlingen. Men för väldigt många ter sig troligen alternativet tåg och hyrbil som ett krångligt system, som många drar sig för att använda. De allra flesta menar säkert att en ilastning får räcka, nämligen den som man gör i den egna bilen. Systemet med hyrbil är absolut inte attraktivt för försäljare med stora provkollektioner och troligen inte heller för semesterresenärer. För dessa kategorier skulle säkert systemet med biltåg vara att föredra. Biltåg har prövats vid ett antal tillfällen men i Sverige endast i mycket liten skala. I dag förekommer de veterligen endast på sträckan Kiruna-Narvik. Att priserna här är höga torde främst bero på den ringa omfattning som verksamheten har. Tidigare har biltåg också funnits på andra sträckor, somrarna 1961 och 1962 på sträckan Stockholm-Malmö. Sedan dess har veterligen ingen verksamhet med biltåg förekommit i Sverige. Men mycket har inträffat, framför allt på energiområdet, som gör att det är tacknämligt att utskottet förutsätter att frågan kommer att följas med uppmärksamhet även i fortsättningen.

Fru talman! I detta betänkande från trafikutskottet behandlas en rad motioner som rör SJ. Det är motioner av många olika slag, men alla har de till syfte att på olika sätt förbättra förhållandena vid SJ. Utskottet har avstyrkt flera motioner med hänvisning till att utskottet förutsätter att de frågor som motionärerna aktualiserat ingår i SJ:s långsiktiga, alternativt årliga, investeringsoch verksamhetsplanering. Det är förstås bekvämt för utskottet att skjuta ifrån sig motioner på detta sätt med några vänliga ord på vägen. Trafikutskottet har tidigare i år använt samma ordalydelse för att avfärda motioner av ungefär samma slag. Gången är alltså ungefär den att riksdagens ledamöter skriver motioner som avfärdas med att utskottet förutsätter att SJ beaktar frågan i sin planering. Riksdagsledamöterna skriver nya motioner som ånyo avfärdas av utskottet, osv. Eftersom motionerna återkommer, är det tydligt att SJ faktiskt inte beaktar frågorna i sin planering i så hög grad som är önskvärt. Jag ämnar i mitt inlägg uppehålla mig vid motion 379, som tar upp vissa frågor om trivsel och service på SJ. I den motionen tar vi upp just ett sådant krav som väckts år efter år och som avfärdats välvilligt av utskottet på ett sådant sätt som jag nyss redogjorde för. Det är kravet på en upprustning av järnvägsstationerna. Desto märkligare tycker jag att det är att man kan hitta sammaii och för sig bra krav i motion 911 av Bertil Jonasson m.fl., en motion som f. ö. varit uppe tidigare i debatten. Den motionen är alltså undertecknad av centerledamöter i trafikutskottet. Några av dem var redan förra året ledamöter i trafikutskottet och avfärdade då samma krav i en vpk-motion med att de förutsatte att SJ beaktade denna fråga i sin planering. På samma sätt avfärdar de i dagens betänkande vårt och sitt eget motionskrav. Då undrar man ju: Varför skrev dessa centerpartister motionen? De kan ju inte vara nöjda med sakernas tillstånd men ändå återkomma med samma avfärdanden det här året. Varför har de inte i trafikutskottet verkat för att få starkare skrivningar när vi nu tycks vara överens om att det krävs upprustning av järnvägsstationerna? Under det år som gått sedan det här kravet senast avfärdades har det ju inte hänt så mycket i den frågan. Man kan förstås skylla på att det inte finns pengar till detta, men såsom vi påpekat i tidigare motioner skulle dessa satsningar också ge flera jobb, varför det inte på något sätt skulle vara fråga om bortkastade pengar — snarare fråga om omprioriteringar. Från vpk:s sida tycker vi inte att utskottets skrivningar är tillräckliga och yrkar därför bifall till motionen. Fru talman! Motion 379 tar också upp förslag till flera andra åtgärder för att öka trivseln, bekvämligheten och servicen för den som reser med statens järnvägar. Den lyckade lågprissatsningen har ju inneburit att allt fler reser med SJ, och det är en utveckling som vi väl alla tycker är positiv. Det gäller nu, menar vi, att ytterligare popularisera järnvägsåkandet och på så sätt minska de långa bilresorna. Och här kommer de krav in som vi har ställt i motion 379. Vi kräver, förutom den förut nämnda upprustningen av våra järnvägsstationer, drogfria tåg, utökad service från AB Trafikrestauranger, speciella vagnar för hundar och mer personal på tågen. Det är som bekant inte tillåtet att förtära medhavd alkohol på våra tåg. Som bekant är det också många som inte följer dessa regler med ibland ty åtföljande otrivsel för övriga resenärer. Det är också så att det — om man vill betala — är tillåtet att dricka öl och vin i restaurangoch kafévagnarna. Fru talman! I alkoholdebatten har framförts det önskvärda i att skapa fler alkoholfria miljöer. Det borde vara naturligt, tycker vi, att tågen, liksom nu inrikesflyget, vore en sådan alkoholfri miljö. Dessutom är det inkonsekvent att tillåta servering av alkoholdrycker i restaurangvagnarna medan man inte tillåts förtära medhavda drycker. I motionen har vi anfört att ordningsreglerna bör skärpas vad gäller alkoholförbudet, att de resande genom skyltar bör upplysas om detta förbud och att rätten att servera vin och öl i restaurangvagnarna bör dras in. Även om utskottet nu av formella skäl inte kunnat bifallit yrkandena tycker jag att man åtminstone kunnat sakligt behandla dem. Fru talman! I motionen har vi också föreslagit en utökad service från Trafikrestauranger. Målet, menar vi, borde vara att det finns kafé eller restaurangvagn på resor som är längre än 2,5 timmar. Vi menar också — och har framställt krav på den punkten — att de människor som har allergiska besvär borde ha möjlighet att resa utan att riskera hälsan. Pälsdjur, som har vistats i eller som vistas i en kupé, kan orsaka stora besvär för en allergiker. Vi har i motionen föreslagit att man skall återgå till den gamla ordningen att låta hundar åka enbart i rökkupé. Man kan också — åtminstone för fjärrtågen på de längre sträckorna — tänka sig den lösning som SL i Stockholm nu tillämpar med speciella vagnar för allergiker, där inte hundar tillåts åka. Slutligen, fru talman, föreslår vi en förstärkning av personalen på tåg med många resande. Det gör vi av den anledningen att den ökande resandeströmmen medför att konduktörerna på vissa tåg får svårt att hinna med annan service till resenärerna än själva biljettkontrolleringen. Vi nämner i motionen bl.a. handikappade som kan behöva hjälp med bagage, hjälp att skaffa bärare m.m. Alla dessa krav, fru talman, som vi tagit upp i motion 379, har utskottet avstyrkt, välvilligt men bestämt. Det är ju positivt att man ändå tycker att åtminstone några av kraven är riktiga. Det återstår nu att se om SJ, som utskottet förutsätter, tar hänsyn till dessa frågor vid sin planering. Jag tycker för min del att utskottets skrivningar kunde ha varit starkare, och jag vill, fru talman, yrka bifall till motion 379.

Fru talman! Av den mångfald järnvägsmotioner som behandlas i det här betänkandet finns också ett antal som berör Värmland och som väckts av de socialdemokratiska ledamöterna från Värmland. Dessa motioner har emellertid rönt samma öde som de flesta övriga från andra håll i landet, nämligen att de med olika motiveringar och med mer eller mindre vackra skrivningar av trafikutskottet föreslås bli lämnade utan åtgärd. Detta tycker självfallet vi från Värmland är synd. Vi tycker det är synd därför att ett fullföljande av intentionerna i motionerna skulle ha varit till gagn för i första hand Värmland, men på sikt kanske också för hela folkhushållet. Jag skall kommentera några av motionerna, och jag vill börja med kravet att man skall utreda förutsättningarna för att förstatliga privatägda NKLJ banan som går mellan Karlstad och Hagfors. Trafikutskottet har avvisat motionen med motiveringen att ingen framställning om ett statligt övertagande har aktualiserats från ägarhåll. Som ytterligare ett skäl för att motionen inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd anförs att numera närmare 85 96 av transportvolymen förts över till landsvägstransport och att banan sålunda används till en mycket ringa del. Ja, just det. Det är just detta förhållande som är en av anledningarna till att vi väckt den här motionen. Så länge ägaren, Uddeholmsbolaget, använde banan fanns det ju ingen anledning att reagera. Men sedan bolaget förra året lät överföra samtliga sina timmertransporter från järnvägen till landsvägen finns det all anledning att på olika sätt agera. Banan är en resurs som ligger nära nog till ingen nytta, alltmedan de tunga och omfattande timmertransporterna trafikerar den dåliga och hårt belastade landsvägen efter Klarälven. I vår motion har vi dessutom pekat på den mycket omfattande arbetspendling som pågår mellan Karlstad och Deje-Forshaga och som gör att en utredning om ett återupptagande av persontrafiken på bandelen också skulle vara påkallad. Det råder dessutom ett stort intresse bland allmänheten för den här järnvägen, och samtliga berörda kommuner har framfört krav på ett initiativ från staten i frågan. Utskottets motivering att det inte föreligger någon framställning från ägarna är ingen stark motivering enligt min mening. Om vi anser att det är ett samhälleligt intresse att järnvägen i fråga utnyttjas, då finns det väl också alla skäl för staten — i det här fallet SJ — att själv ta ett initiativ till förhandlingar. I ett särskilt yttrande har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet uttalat att utvecklingen vid NKLJ-banan såväl av trafikpolitiska som av trafiksäkerhetsmässiga skäl är otillfredsställande, och de har även understrukit att ett återförande av transporterna från landsvägen till järnvägen framstår som önskvärt. De har dock inte tagit steget fullt ut och yrkat bifall till vår motion, där vi kräver att regeringen uppdrar åt SJ att utreda förutsättningarna för ett statligt övertagande. Därför ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska motionen 1979/80:301. I motionen nr 538 har vi aktualiserat en fråga som gäller inlandsbanan och dess förestående upprustning. Vi pekar på angelägenheten av att ett anslutande spår mellan Bergslagsbanan och inlandsbanan byggs i Herrhult i östra Värmland. Det skulle medföra att trafiken från Ludvika och Bergslagen ner mot Kristinehamn skulle väsentligt underlättas. Bl. a. skulle tillgängligheten till hamnarna i Kristinehamn och Karlstad därmed öka väsentligt. Båda kommunerna har byggt sina hamnar för en betydligt större kapacitet än den som f. n. utnyttjas. Dessa krav har också förts fram från Filipstads kommun och från Värmlandsdelegationen. Utskottet har lämnat motionen utan åtgärd under hänvisning till och i avvaktan på resultatet av pågående utredning och förhandlingsarbete. Men eftersom kravet i vår motion i detta hänseende avser att SJ i samband med upprättandet av en investeringsplan för inlandsbanan också utreder förutsättningarna för byggandet av detta anslutningsspår anser jag det vara en fördel om SJ redan under utredningsarbetet får också detta uppdrag. Det finns i annat fall risk för att det inte blir beaktat under utredningsarbetets gång. Jag yrkar därför bifall till yrkande 1 i motion 1979/80:538. När det däremot gäller de övriga kraven — dels elektrifiering av bandelen Herrhult-Kristinehamn utefter inlandsbanan, som vi kräver i det andra yrkandet i den nämnda motionen, dels utredning av frågan om elektrifiering av Fryksdalsbanan, som vi föreslår i en särskild motion, förutsätter jag att de beaktas under det pågående utredningsoch förhandlingsarbetet, till vilket hänvisas i betänkandet.

Fru talman! I några motioner som behandlas i förevarande betänkande tar vänsterpartiet kommunisterna upp frågor som närmast gäller persontrafiken på järnväg i Storstockholmsområdet och angränsande delar. Vi har, bl.a. i motion 1366, tagit upp frågan om utvidgad pendeltågstrafik genom en förlängning av pendeltågssträckorna till andra tätorter än dem som nu berörs. Vi har aktualiserat frågan om en utvidgning till exempelvis Uppsala, Enköping, Eskilstuna, Flen och Nyköping. Energikrisen och den energidebatt som förts har visat den stora betydelsen av att övergå från individuella till kollektiva personresor, både för att spara energi och för att förbättra miljön. En ganska omfattande enighet råder om att privatbilismen måste begränsas i våra tätorters centralare delar, men det förutsätter självfallet en samtidig utbyggnad av kollektivtrafiken. En satsning på kollektivtrafik är också en satsning på trafiksäkerheten och skulle med säkerhet betyda att många människoliv kunde räddas. Den skulle säkerligen också på ganska kort sikt bli ekonomiskt lönsam för samhället och enskilda individer. Den pågående konflikten på arbetsmarknaden har visat på betydelsen och nödvändigheten av en väl fungerande pendeltågstrafik i Storstockholmsregionen. Erfarenheterna från tiden före konflikten har emellertid också klart visat på behovet av en förstärkning och utökning av befintliga resurser, och det har visat att antalet resande stadigt har ökat. De förslag vi ställt i våra motioner kan, om de bifalls, verksamt bidra till en snabb förbättring av den kollektiva persontrafiken i Storstockholmsområdet och angränsande delar.

Men i sak har man med olika omskrivningar — med gamla och nya motiveringar — avstyrkt motionerna. Ja, det är t.o.m. så att regeringen och trafikutskottets majoritet till vissa delar har backat ut från tidigare beslut och ställningstaganden, något som innebär försämringar och förseningar för angelägna projekt. Frågan om dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Älvsjö-Flemingsberg, som vi tar upp i motion 536, behöver som redan sagts i debatten ingen ytterligare utredning. Vad som nu krävs är handling och en uppföljning av tidigare uttalanden. Det är nu inte försvarligt att längre förhala frågan om pendeltågsstationen i Flemingsberg. Det är en nonchalans mot tiotusentals människor bosatta i Huddinge kommun, anställda och patienter vid Huddinge sjukhus och anställda vid olika industrier i området. Enligt SJ krävs det att ett dubbelspår byggs mellan Älvsjö och Flemingsberg för att möjliggöra en station i Flemingsberg. I annat fall, säger man, skulle fjärrtrafiken på södra stambanan hindras. Den lösning som vi från vpk och andra partier föreslår är alltså inte bara angelägen för Storstockholm. Ett argument som nu i många år anförts mot förslaget i motion 1332 om upprustning av Södertälje södra järnvägsstation är att det varit svårigheter för statens järnvägar och Storstockholms Lokaltrafik att komma överens om olika praktiska, tekniska och ekonomiska frågor. Det måste enligt vår mening äntligen bli ett slut på velandet och olika undanflykter. Det går inte längre att blunda för de stora problemen för de 10 000 människor som reser varje dag och tvingas stå ut med ”Södraeländet”. Olika förslag och utredningar har under årens lopp visat att de flesta problemen går att lösa och att betydande förbättringar kan åstadkommas med relativt enkla tekniska lösningar. Nu måste prestigehänsynen få vika. Nu måste det bli något resultat av alla överläggningar och allt tal i dessa frågor. Nu krävs det handling. I motion nr 543 föreslås att riksdagen hos regeringen skall hemställa om åtgärder för att trafiken på Enköpingsbanan snarast skall återupptas. Sträckan hör till de järnvägar som nyligen dragits ur SJ:s riksnät, och på sikt innebär detta att sträckan förbereds för nedläggning helt och hållet. I linje med vår helhetssyn på trafikpolitiken och persontransporter anser vi att starka motiv finns för bibehållande av sträckan, inte minst mot bakgrund av utredningar angående resandefrekvensen och angelägenheten av att styra över mera av tunga transporter från landsväg till järnväg. Vi har som framgår av motionen också ifrågasatt om beslutet om upphörandet av järnvägstrafiken på sträckan har fattats på ett riktigt underlag. Herr talman! En av de viktigaste trafikpolitiska åtgärderna i dag är att främja kollektivtrafiken och minska privatbilismen i de stora tätorterna. Samhällsekonomiska, energipolitiska, miljömässiga och sociala synpunkter kan bara tillgodoses genom en ökad satsning på den kollektiva trafiken i allmänhet och på pendeltågstrafiken i synnerhet då det gäller Storstockholmsområdet. Jag yrkar bifall till de vpk-motioner som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I en motion, nr 1979/80:1365, har jag tillsammans med tre andra folkpartister i Stockholms län tagit upp frågan om utbyggnad av kollektivtrafiken mellan Älvsjö och Flemingsberg. Eftersom motiveringarna för den här utbyggnaden är väl kända för riksdagen, skall jag inte nu ta upp tiden med en upprepning av argumenten. Jag vill bara påpeka att enligt de senaste uppgifter jag har fått reser varje dag ca 6 000 människor med buss Behovet av en station i Flemingsberg är således helt klart. Men det går inte att bara bygga en stationsbyggnad. Enligt SJ krävs det en utbyggnad av dubbelspår mellan i första hand Älvsjö och Flemingsberg och på sikt ända till Järna — annars hindras fjärrtrafiken på södra stambanan. Riksdagen godtog, som redan har påpekats, i fjol denna argumentering och anslog medel för projektering av sträckan Älvsjö-Flemingsberg. SJ har i årets petita velat gå vidare och begär 27,5 miljoner för att starta utbyggnaden. Vi har i vår motion stött SJ:s önskan och menat — i motsats till departementschefen — att de omprioriteringar som SJ måste göra i investeringsprogrammet inte får gå ut över påbörjandet av arbetet med att bygga ett dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg. Utskottet har i sitt betänkande sagt sig kunna godta föredragandens förslag i denna del och avstyrker därmed vår motion liksom också två andra motioner, från s och vpk, med samma syfte. Som motivering hänvisar utskottet till den långsiktiga investeringsplan som SJ skall redovisa senast den 1 september i år. Däri skall också ingå ett program för samordnade trafikpolitiska åtgärder i Storstockholmsområdet. Socialdemokraterna i utskottet har i en reservation i anslutning till mom. 2 i utskottets hemställan tillstyrkt de motioner där man yrkar på att utbyggnaden av dubbelspåret Älvsjö-Flemingsberg påbörjas nästa budgetår. I detta yrkande inkluderas även vår motion. Det kan tyckas logiskt att jag skulle stödja ett sådant tillstyrkande. Men det förutsätter ett bifall även till s-reservationen under mom. 1, där det krävs ytterligare 30 miljoner i anslag till SJ för att denna utbyggnad skall kunna genomföras. Eftersom jag inte vill medverka till att spränga totalramarna för budgeten, kan jag inte stödja reservationen under mom. I och därmed inte heller reservationen till mom. 2. Centerpartisterna i utskottet har i ett särskilt yttrande, som Rune Torwald redovisat, sagt att de anser att något dubbelspår mellan Älvsjö och Järna inte bör byggas f. n. Enligt deras uppfattning krävs inte detta förrän långt in på 1990-talet. Däremot menar de att Flemingsbergs station bör byggas, och att SJ därför bör få i uppdrag att utan tidsutdräkt planera för detta. Den ekvationen går, såvitt jag förstår, inte ihop. Utan dubbelspår ingen pendeltågsstation — så har jag uppfattat det. För de 6 000 personer som springer från tåget till bussen varje dag är det möjligheten att få stiga av tåget i Flemingsberg som är det väsentliga. Jag skulle gärna vilja fråga kommunikationsministern om det nya alternativ vi fått ta del av i dag — längre perronger och fler vagnar på tågen — löser problemen med stationen vid Flemingsberg. Jag har svårt att tro det. Och då är man fortfarande ganska illa ställd när det gäller transporterna till och från Flemingsberg. Det finns visst fog för att. som utskottet säger, avvakta den investeringsplan som skall komma redan i september, och som förhoppningsvis skall ge ett bättre underlag för gradering av angelägna behov. Jag hade inte föreställt mig annat än att byggandet av pendeltågsstationen i Flemingsberg och därav följande utbyggnad av ett dubbelspår måste ligga mycket nära i tiden i den projektplanen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till majoritetens förslag i dess helhet.

Herr talman! Det var ett ganska sällsamt anförande vi nu fick bevittna i kammaren. När regeringen lagt fram sin budgetproposition läste alla den, inkl. ett antal folkpartister, och upptäckte att det beslut de varit med om att fatta i fjol hade regeringen struntat i. Det var inte vilka folkpartister som helst utan två gamla statsråd, Marianne Wahlberg och Gabriel Romanus, och två gamla statssekreterare — en är fortfarande statssekreterare — Kerstin Anér och Daniel Tarschys. Dessa fyra motionerar mycket hurtfriskt om att det spår riksdagen begärt också skall byggas. De är medvetna om, precis som Marianne Wahlberg säger, att det inte räcker med en station, man måste bygga spår. Kommunikationsministern har visserligen sagt att man inte får plats med detta inom den investeringsram han gjort upp, därför får man ta upp detta senare. Men de här motionärerna vet hur man gör i kanslihuset och säger: Det är inte något bekymmer, vi får göra omprioriteringar. Inom de omprioriteringarna ryms detta förslag, och de utslungar hurtfriskt att denna utbyggnad är så viktig att den skall påbörjas under nästa budgetår. Det är precis vad vi socialdemokrater också säger. Vi tycker visserligen att man dessutom skall anvisa pengar, men vi har även en andra reservation, som jag antar Marianne Wahlberg också har sett. Om ni tycker att man inte skall anvisa några pengar så följ då det folkpartistiska förslaget, det går. Det är inte så bra som vårt förslag, men det viktigaste är ändå att förslaget om spåret kommer till förverkligande, och då följer vi ert förslag och säger: Omdisponera inom de ramar som finns och se till att spåret blir byggt nästa år! Nu säger Marianne Wahlberg, vilket jag inte förstår: Det går inte, för det förutsätter pengar. Men det har ni ju insett att det inte förutsätter. Ni säger ju att detta går att genomföra utan att begära pengar. O. K., tror ni på det — ni har ju också suttit i kanslihuset så ni bör veta vad ni talar om — så håller vi med om att vi skall bygga det här spåret. Rösta nu på det som ni föreslog i januari! Ni borde väl veta vad ni skriver.
Herr talman! Jag har begärt ordet av samma anledning som Bertil Zachrisson, nämligen för att påtala det mycket motsägelsefulla agerandet från folkpartiets sida. Inför den lokala opinionen har man sökt vinna några poäng genom sin motion och genom det sätt på vilket man lokalt gått ut i den här frågan. Finns det någon konsekvens i Marianne Wahlbergs och andra folkpartisters agerande i detta sammanhang bör de visa det genom att, när vi kommer till beslut, rösta för det förslag som de i själva verket har framfört i sin motion men som de sedan tydligen har tvingats krypa ifrån. Sådana här exempel, som återkommer med jämna mellanrum, är sannerligen inte särskilt uppbyggande. Man går ut till den lokala opinionen i hemkommunen och i hembygden och föreslår en sak, men när det förslaget sedan kommer till realbehandling i utskott och kammare då springer man ifrån det. I och för sig är detta uppträdande från folkpartiets sida inte förvånande, men jag vill ändå i detta sammanhang påtala det.

Herr talman! Det var kanske hurtfriskt, som Bertil Zachrisson sade, att vi på Stockholmsbänken gick ut och motionerade. Vi är ju lika angelägna om vår stockholmska hembygd som tydligen många andra här i kammaren är om sin. När vi skrev den här motionen och talade om att utbygganden borde kunna ske inom ramen för investeringsanslaget ansåg vi att det i en budget på 1,3 miljarder kronor skulle vara möjligt att göra sådana omprioriteringar. Men vi har naturligtvis påverkats av och tagit hänsyn till den diskussion som förts i utskottet liksom av de funderingar som vi har fått ta del av genom våra utskottsledamöter, att det är väldigt svårt att peka på varifrån dessa pengar skall tas i den trots allt ganska bantade budget som SJ fått. Det finns sj även andra ytterst angelägna ändamål som SJ behöver använda pengarna till. Bertil Zachrisson sade i sitt första anförande att det är ett svek mot riksdagen att hänvisa till en ny utredning. Det är väl i så fall ett svek som man har gjort sig skyldig till många gånger tidigare i denna kammare, om jag är rätt underrättad. Även när socialdemokraterna var i majoritet var det väl vanligt att man hänvisade till sittande utredningar när man avslog motioner. Till sist vill jag påminna om att Bertil Zachrisson började sitt första anförande med att säga att vi i åratal har varit medvetna om att det behövs ett dubbelspår till Järna. Redan när man började projektera Huddinge sjukhus var man på det klara med att detta jättesjukhus skulle få betydelse för kommunikationerna. Den dåvarande regeringen, i vilken Bertil Zachrisson var en av ledamöterna, hade ju, enligt vad vi har hört här, en så utomordentlig ekonomisk planering. Då borde man väl ha kunnat satsa på de här investeringarna på litet längre sikt. Om man gjort det skulle vi inte ha varit så illa ställda i dag. Om vi måste vänta kanske ytterligare något halvår hoppas åtminstone jag och mina medmotionärer att vi ändå till slut skall få ett bra resultat.
Herr talman! Ytterst kort. Det här är en ganska pinsam historia. Marianne Wahlberg talar om att den magra budgeten i år gör att man får lov att krypa ur. Ja men, två statsråd och två statssekreterare måtte väl veta! De har skrivit en motion, och i den motionen säger de att man inom ramen för vad som är givet av kommunikationsministern kan göra de här omprioriteringarna. Det tyckte två gamla statsråd och två gamla statssekreterare i januari. Man får väl förmoda att de vet vad de gör när de skriver sina motioner! Vi säger att visst går det! Vi har t.o.m. talat om hur man skall göra omprioriteringarna. Men nu säger Marianne Wahlberg att hon inte kan stå fast vid sin ståndpunkt, och det må ju vara. Men det upprörande med det här är det som Tore Claeson tog upp: Det är ohederligt att bete sig på det här sättet. Man låtsas i ena ögonblicket inför den lokala opinionen att man är modig och skall ge kommunikationsministern en knäpp på näsan. Man skriver ut sin motion och får press och prat i lokalradion och allt möjligt annat. Men i beslutsögonblicket kryper man ur alltihop och hoppas att den borgerliga pressen skall svepa in detta i något slags dimmans töcken. Inte är det särskilt modigt! Jag tycker att det här borde framstå som ett varnande exempel på hur ansvariga riksdagsmän inte skall bete sig gentemot sina opinioner.
Herr talman! Trots talet i folkpartimotionen om att det här skulle kunna lösas inom ramen för de tillgängliga resurserna finner man nu plötsligt att det inte går. Marianne Wahlberg säger att det finns andra ändamål som man bedömer som mera angelägna. Jag skulle därför vilja fråga Marianne Wahlberg— hon har en replik kvar: Vad är det för andra ändamål som är mera angelägna än utbyggnaden av dubbelspåret och Flemingsbergs station?
Herr talman! När det gäller den sista frågan kan jag fråga Tore Claeson om han är beredd att föreslå att pengarna skall tas från inlandsbanan. Det är de båda saker som står parallellt i den här budgeten. I den socialdemokratiska motionen har man talat om neddragningar när det gäller byggnader och annat. Det är möjligt att man kan väga de sakerna mot varandra, men vi har inte sett oss ha den möjligheten. F. ö. är det ofta svårt att föreslå omprioriteringar. I vissa fall resonerar myndigheterna som så: Om nu politikerna säger att vi skall pruta, så låt oss då för all del få göra den prutningen själva, där vi tycker att det är lättast! I andra fall säger man: Om nu politikerna säger åt oss att pruta, så får de väl också tala om var vi skall pruta. Detta är ett svårt dilemma — det är jag medveten om. Jag skulle vilja fråga er som nu kritiserar att vi väckte den här motionen: Menar ni att vi därmed har skadat saken? Det tror inte vi. Vi tycker att vi ändå har medverkat till att skapa opinion runt den här frågan. Vi hoppas fortfarande att det bara är tid det handlar om. Jag vidhåller att det borde vara pinsamt för Bertil Zachrisson att inte planeringen kom i gång långt före 1979.

Herr talman! Utskottets avfärdande av motion 531 om att Nordmark Klarälvens Järnvägar i Värmland skall överföras i statlig ägo och att företaget skall inordnas i det övriga järnvägsnätet är belysande för hur handfallen den nuvarande regeringen är för hur privatekonomiska intressenter sköter de samhälleliga tillgångar som de i dag har makten över i kraft av det s.k. ägandet. Uddeholmsbolaget har av kortsiktiga intressen sett till att närmare 85 20 av transportvolymen på NKIJ-banan har förts över till landsvägstransport. Samma bolag har av samma ensidiga kapitalägarintresse sett till att delar av Värmland har avrustats industriellt. Hela bygder har utsatts för utarmning, arbetslöshet och försämrad service. Det enda argument som den borgerliga utskottsmajoriteten nu anför för att inte använda samhällets möjligheter att ta ett socialt ansvar och frånhända bolaget fortsatta möjligheter att ödelägga resurser som är viktiga för framtiden är att ”ingen framställning har aktualiserats eller aviserats från ägarhåll”. I ett särskilt yttrande säger socialdemokraterna i utskottet helt riktigt att utvecklingen av transporterna i området, framför allt överföringen till landsvägstransport av 85 96 av NKIJ:s transportvolym, är klart otillfredsställande såväl trafikpolitiskt som trafiksäkerhetsmässigt. Dessutom, herr talman, har kommunikationerna — vilket jag har påpekat i min motion — en viktig uppgift i regionalpolitiken. Ett upprustat NKIJ skulle främja en regionalpolitisk satsning i norra Värmland. Detta talar för att NKIJ bör förstatligas och införlivas med det övriga järnvägsnätet. En motion med i sak samma innebörd har väckts av Elvy Nilsson. Hennes partivänner i utskottet har stannat vid ett särskilt yttrande, men Elvy Nilsson har yrkat bifall till sin motion. För att inte krångla till voteringarna under mom. 23 stöder jag Elvy Nilssons yrkande. När det gäller bandelen Lesjöfors-Kristinehamn sägs i länsstyrelsens utredning att företaget kan ”ställas inför valet mellan fortsatt järnvägstrafik på vissa bandelar och övergång till busstrafik”. Om man såsom vi i vänsterpartiet kommunisterna från ett vidare regionalpolitiskt och industripolitiskt perspektiv tror att järnvägarna har en framtid, kan man inte vara tillfredsställd med att denna risk finns. Därför måste vi fortsätta att kämpa för järnvägarna. De järnvägar som i dag finns måste bevaras. Jag säger detta i den fasta förvissningen att vi inom en snar framtid tvingas till en helt annan industripolitik och regionalpolitik. Järnvägslinjen Lesjöfors-Kristinehamn passerar en hel rad industrisamhällen i östra Värmland. Resebehovet i området är naturligt inriktat på Kristinehamn, och bandelen är den bästa resvägen för förbindelser med Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Filipstads kommun är berörd. Där ligger bruksorten Lesjöfors. Filipstads kommun har på många områden drabbats hårt av industrinedläggningar. Gruvdriften i Långban och Persberg har lagts ner, likaså järnverket i Nykroppa, under tidigare år. En industriell utveckling är därför nödvändig för Filipstads kommuns framtid. Där ingår också behovet av att bruksorten 65 Lesjöfors får kompletterande industrier vid sidan av Lesjöfors bruk. I detta sammanhang är det viktigt att östra Värmland får behålla sin järnväg. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 530. Jag skall så beröra motionerna 1343 och 1543 av Bertil Måbrink, vilka tar upp vissa järnvägssträckor samt en reparationsverkstad för godsvagnar.

Den nämnda bansträckan har stor betydelse för Blekinges möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt nå andra delar av landet när det gäller både persontransporter och godstransport. Det måste under alla omständigheter tillen upprustning av banan och naturligtvis också en elektrifiering. Vi vet att näringslivet i Blekinge måste utvecklas, och en av förutsättningarna för detta är att det finns ett väl fungerande transportnät. Utskottets ställningstagande är inte direkt avvisande till motionskravet. Utskottet skriver följande: ”Föredraganden anför att han för egen del finner projektet värt att studera närmare. Det anses dock böra jämföras med andra liknande projekt och frågan därför böra tas upp när SJ har redovisat sitt förslag till investeringsprogram för riksnätet m.m.” Det innebär att frågan om upprustning av bandelen Karlskrona-Kristianstad inte är avförd från dagordningen. Förhållandet är dock detsamma för övriga bandelar som tagits upp i motionen. Jag avstår därför från att yrka bifall till motion 1343 och återkommer när SJ:s investeringsprogram presenteras. I motion 1543 begärs en utredning och förslag om byggandet av en reparationsverkstad för godsvagnar i Hybo, Ljusdals kommun. Vad som i motionen begärs är alltså att man skall göra en utredning om förutsättningarna för en sådan verkstad. Att utskottet åberopar en viss överkapacitet i dagsläget kan inte vara ett skäl för att avslå kraven i motionen. Jag utgår ifrån att den satsning på järnvägen som gjorts de senaste åren skall fortsätta. Vad som då måste ske är att man inför någon form av lågpris också på godstrafiksidan. Det är många skäl som talar för en sådan ordning. Jag kan nämna miljö-, energioch hälsoskäl. Tyvärr finns det tecken som tyder på att SJ i stället avhänder sig godstransporter och skickar ut dessa på landsvägen. Jag har tidigare talat om NKIJ-banan, där det rör sig om privata intressen, men SJ följer samma politik. Man säljer ut sina godsmagasin, man drar in vissa linjer för styckegodset, och man skickar ett flertal lastbilar dagligen mellan t.ex. Gävle och Bollnäs. Om i stället godsmängden per järnväg ökas måste detta få till resultat ökat antal vagnar och därmed ökat serviceunderhåll. Det är i detta sammanhang man skall se förslaget i motionen. Hybo är en lämplig plats. Där finns en nedlagd järnvägsstation med rälsen kvar och dessutom mark för ytterligare utbyggnad. I sammanhanget bör också framhållas som ett argument för motionsförslaget att Ljusdals kommun har drabbats mycket hårt av industrinedläggningar. Även SJ har under årens lopp svarat för betydande personalminskningar. Frågan bör ses som viktig också ur regionaloch sysselsättningspolitisk synpunkt.

Herr talman! Jag avser inte att gå in i någon större järnvägspolitisk debatt. Den har vi väl vid det här laget lämnat bakom oss. Men jag tillåter mig ändå att göra en liten marginalmarkering. Bertil Zachrisson uttalade en åsikt om att väldigt många motioner har väckts i det här ärendet i riksdagen i år, och det skulle tyda på ett stort missnöje bland riksdagens ledamöter över den förda politiken. Det är möjligt att det är så, men jag tror att det inte i alla stycken är helt rätt. Det kan måhända i stället vara så att dessa motioner uttrycker en optimism inför järnvägspolitiken och järnvägarnas framtid. Alla de förslag som i dessa motioner har lagts fram kan tyda på en tro på järnvägen och dess möjligheter att i framtiden betyda alltmer i vår kommunikationspolitik. Herr talman! Järnvägarna har betytt mycket i vårt land, och alldeles särskilt i dessa dagar är deras betydelse större än på länge. Men även utan arbetsmarknadskonflikter tror jag att järnvägarnas betydelse för Sveriges kommunikationer kommer att öka. Krav på trafiksäkerhet, miljövänlighet och ekonomi spelar här en stor roll. Inte minst de ständiga höjningarna av drivmedelspriserna gör att den spårbundna trafiken kommer i en särställning. I motion 1979/80:295 tar jag och Ewy Möller upp tanken på att planera för en ostkustbana. Egentligen vore benämningen sydostkustbana riktigare. Ett enigt utskott har avstyrkt motionen. Något annat var heller inte att vänta. I frågor som denna väcks ett stort antal motioner, vilka inte sällan betraktas som utslag av lokaleller regionalpolitiska ambitioner för att inte säga bypolitik, och kanske just därför avfärdas ganska summariskt i betänkandena. IT årets upplaga av järnvägsbetänkandet hänvisas till pågående utredningar och att man i pågående Länsplanering 80 tar upp trafikplanering på regional nivå. Utskottet anser därför att man bör avvakta bl.a. resultaten av SJ:s uppdrag och avstyrker därför motionerna. Jag förutsätter ändå att SJ för kännedom tar del av de förslag som förs fram bl.a. genom denna motion. Om jag inte är fel underrättad har inte någon tidigare väckt tanken på en sydostkustbana. Jag tänker inte yrka bifall till vår motion men tycker ändå det finns anledning att föra fram några synpunkter. Av de tidigare anlagda järnvägssträckorna i Kalmar län är numera hälften nedlagda. Förbindelserna mellan residensstaden Kalmar och Stockholm går över Alvesta. Stockholm ligger ca 450 km norr om Kalmar, men resenärerna nödgas först åka ca 120 km västerut till Alvesta innan man kommer fram till stambanan och viker av norrut. Detta är slöseri med tid och pengar. Restiden är mellan 6 och 7 timmar. Detta exempel visar att kommunikationerna i Kalmar län på viktiga avsnitt är undermåliga, och jag tror att detta förhållande har hämmat länets expansion. I motionen kräver vi inte att man omedelbart skall bygga en ostkustbana. Investeringskostnaderna blir stora och i nuvarande ekonomiska läge är det inte möjligt att genomföra dem, men jag vill att SJ i sin långsiktiga planering tar upp även denna bana för noggranna överväganden. Jag är övertygad om att en sådan satsning på sikt skulle bli en god affär. Goda kommunikationer i ett län kan måhända göra regionalpolitiska stödinsatser överflödiga i framtiden. Jag är övertygad om att den spårbundna trafiken har en framtid. Det är därför angeläget att planering och beredskap är så goda att det nytänkande som via motioner och på annat sätt förs fram inte utan vidare avfärdas utan seriöst tas upp till överväganden. Detta gäller inte minst frågan om en sydostkustbana. Med det sagda, herr talman, vill jag endast yrka bifall till utskottets hemställan.